Herr talman! Viseringstvånget är en anpassning till EG-länderna. Det vidhåller jag. Politiska händelser både inom och utanför Europa gör att vi måste ha beredskap att ge fristad åt nya grupper. Vi vet inte vilka som behöver vår solidaritet härnäst. Det kan vara länder i Östeuropa, det kan vara Sydafrika och det kan vara andra länder. Jag vill fråga invandrarministern: Är den inslagna vägen att omedelbart införa viseringstvång den beredskap som regeringen har när det gäller att möta eventuella flyktingströmmar? Så fort människor behöver fly från ett land inför man viseringstvång. Det har visat sig nu i flertalet fall. En annan fråga som jag tog upp i mitt anförande och hoppades att Maj Lis Lööw skulle ge svar på gällde invandrarverkets praxis beträffande besöksvisum. Jag väntar på ett svar i fråga om restriktioner när det gäller möjligheter för anhöriga från vissa länder att besöka sina släktingar i Sverige.

Herr talman! Invandrarministern använde uttrycket kartan och verkligheten. Som jag uppfattade det handlade den karta som regeringen ritade i våras om att i högre grad än tidigare kräva visum av dem som kommer till Sverige, inkl. flyktingar, och att använda sig av flygbolag som instrument att avkräva dessa dokument, inkl. visum. Annars skulle man inte låta folk gå ombord. Om vi är överens om detta går jag vidare till nästa fråga. Hur tror invandrarministern att dessa asylsökande har kommit in? Har de haft visum? Har dessa visum varit äkta eller falska? Det vore intressant att någon gång få ett svar på hur majoriteten som har genomfört lagen tror att den i själva verket har fungerat och hur verkligheten ser ut. Hur är det tänkt att asylsökande på ett lagligt sätt skall kunna ta sig fram till Sveriges gräns? Jag har ställt denna fråga ett antal gånger, men jag har inte från det att lagen antogs fått något svar av någon som representerar majoriteten. Hur är det tänkt att lagen skall fungera? Ser inte invandrarministern sambandet mellan dessa förändringar i lagstiftningen och det ökade utrymmet för de organisatörer som invandrarministern ondgör sig över? Jag hade gärna tagit upp andra delar av flyktingpolitiken, men jag ville ändå hinna med just den stora frågan hur vi på ett bra sätt tar hand om de flyktingar som kommit hit. Vi har ett stort problem när det gäller den s.k. autostradan mot socialbidragen, som chefen för Stockholms invandrarförvaltning har uttryckt sig. Vi har ett system som i onödigt hög grad skapar ett socialbidragsberoende för alldeles för många flyktingar. Hur skall vi göra med svenska för invandrare för att förbättra undervisningen, för att flyktingarna skall få en bättre chans på arbetsmarknaden och för att vi också får mindre irritationsmoment mellan flyktingar och invandrare? Hur skulle vi kunna genomföra den arbetslinje som jag till min stora glädje hör att många här i talarstolen har uttalat sig för? Kommer det besked så småningom? Blir det någon proposition med anledning av det nytänkande som förhoppningsvis departementet ägnar sig åt på dessa områden? Jag tror att det är viktigt att också diskutera den här delen av vår flyktingpolitik för att kunna fortsättningsvis föra en generös och en förhoppningsvis mera rättssäker politik än hittills. Vi behöver ett gott stöd åt svenskarna när det gäller flyktingpolitiken. Att ta bort onödig friktion är en väldigt viktig del av det.
Herr talman! Vi kanske inte skall diskutera skattepolitik i denna del av debatten, men det bästa, invandrarministern, behöver inte bli det godas fiende. Jag tror säkert att vi behöver ett skattesystem med lägre skattetryck för att uppnå och kunna behålla den välfärd som jag tror att vi alla vill ha även i fortsättningen. Men jag är förvånad — kanske denna förvåning är gemensam — Över att vi i denna högkonjunktur har så svårt att verkligen få in flyktingar på arbetsplatserna. Där tror jag att en ökad informationsinsats skulle vara väldigt värdefull. Det var bl.a. detta som jag ställde en fråga om, liksom om ökad frihet för kommunerna att disponera sina anslag. Jag hoppas också att det paket som jag ser fram emot kommer skall innehålla något om hur vi bättre når ekvivaleringen av utländska examina, så att inte den irakiske ingenjören i fortsättningen behöver lära sig att trilla svenska köttbullar, som jag sade tidigare, utan att han får arbeta t.ex. inom verkstadsindustrin. Likaså bör läkaren, om han inte får arbeta som läkare, åtminstone få arbeta som vårdbiträde, så att han kommer in på rätt fält. Jag vill också fråga: Kan vi inte för att förhindra en negativ syn tänka oss lån i stället för bidrag? Det gamla moderata förslaget om lån i stället för bidrag till boende är nu ett krav från Flyktingrådet i Tranås. Det har skrivit till regeringen — brevet har kanske redan kommit fram — och föreslagit att bidragsgivningen för flyktingar skall överses och ersättas med förmånliga lånemöjligheter. Kan vi se fram emot också ett sådant förslag? Vi bör förse invandrarministern med massor av förslag — bra eller dåliga — som kanske kan ge infallsvinklar till en ännu bättre flyktingoch invandrarpolitik.

Herr talman! Tack för de sex minuterna, även om jag har så mycket att säga att jag kanske inte klarar att föra fram det på den tiden. Maria Leissner frågar mig hur jag tror att de asylsökande har kommit till Sverige. Jag skulle kunna ställa precis samma fråga. Vad Maria Leissner gör är ju att sätta likhetstecken mellan att inte ha visum och att vara dokumentlös. Låt mig fråga: Hur tror Maria Leissner att personer som är helt dokumentlösa har tagit sig t.ex. från Turkiet till Sverige — utan pass, utan visum, 11 oktober 1989 resa på det viset tvärs över världen? Sn Ra) Le I Det är ju detta som är kruxet i detta sammanhang. Vi begär pass, falskt eller inte, visum, falskt eller inte, en ID-handling som talar om vem du är och en färdbiljett som talar om vilken resväg du har haft. Vi tillämpar ju faktiskt förstaasyllandsprincipen, som Ragnhild Pohanka talade om. Jag vet inte för vilken gång i ordningen som jag har försökt förklara detta för Maria Leissner. Man kan leda en häst till vatten, men inte tvinga den att dricka. Jag lämnar detta ämne. Jag är glad för att Maria Leissner också tog upp en annan fråga, som kan leda mig in på ett område där jag har fått frågor från andra i den stora debattomgången. Det gäller bl.a. hur vi skall uppmuntra kommunerna att ta emot fler, hur vi skall kunna få igenom en arbetslinje i flyktingmottagandet och hur vi skall kunna förbättra undervisningen i svenska för invandrare. Jag kan nämna att vi har den förhoppningen att under våren på riksdagens bord kunna lägga ett förslag till nytt statsbidragssystem för kommunerna. Detta statsbidragssystem skall ta sikte på arbetslinjen och skall inte som i dag skicka fel signaler till både kommunerna och flyktingarna genom den hårda kopplingen till socialbidragskostnaderna. Detta statsbidrag skall också ge större utrymme för kommunerna att använda sin fantasi, inte minst när det gäller att tillvarata den enskilde flyktingens möjligheter, vilket Gullan Lindblad efterlyste. I detta ligger också, Rune Backlund, frågan om att ge kommunerna det totala huvudmannaskapet för svenska för invandrare. Vi hoppas alltså att i statsbidraget kunna baka in svenska för invandrare. För detta måste vi också ha ett samlat huvudmannaskap, vilket kan vara önskvärt av flera anledningar. Ett sådant huvudmannaskap utesluter dock naturligtvis inte att studieförbunden och andra intressenter kan vara engagerade i detta sammanhang och utföra tjänster för kommunerna. Detta var svar på ett par av frågorna. Låt mig i detta sammanhang också nämna ytterligare en proposition som vi arbetar med och som likaledes skall läggas fram under våren. Den berör den fråga som Hans Göran Franck tog upp och som gäller opinionen. Det känns fint att få sluta där Hans Göran Franck började — ett anförande som jag för övrigt lyssnade till med stort intresse. Hans Göran Franck började med att påpeka att vi faktiskt har en bastant opinion i Sverige till stöd för invandringen. Det är ytterligare något som jag vill ta upp mot bakgrund av det som har hänt sedan vi senast diskuterade dessa frågor. Vi har haft en lång och het sommar i Sverige, med många massmediala rapporter om skärmytslingar mellan invandrare och svenskar, med mer eller mindre rasistiska inslag. Men icke desto mindre har vi, tycker jag, kunnat få bekräftat att om man kan få människor att tala med varandra, kan de också förstå varandra. Det är en viktig del i opinionsbildningen. Vi har nu att ta ställning till alla de förslag som kommissionen mot främlingsfientlighet och rasism har lagt fram, och vi kan därigenom förhoppningsvis komma ett steg vidare i opinionsbildningen. Ett lämpligt sätt att avsluta en sådan här debatt kan vara att enas om att det, trots att vi har motstri 122 diga uppfattningar om hur en generös invandraroch flyktingpolitik prak tiskt skall utformas, ändå i denna kammare finns en bred opinion för en generös flyktingoch invandrarpolitik. Vi har varit förskonade från sådant som vi tyvärr kunnat se i många av våra grannländer, inte minst i vårt närmaste grannland under en lång och het sommar och även under en valrörelse. Vi har också varit förskonade från att se politiska partier som med någon som helst framgång har kunnat driva ett budskap med rasistiska inslag. Det tycker jag är ett bra betyg åt svensk invandraroch flyktingpolitik och även åt enigheten i den svenska riksdagen, trots att det en och annan gång finns stora meningsmotsättningar om hur denna generösa flyktingpolitik skall utformas.
Herr talman! Jag noterar att invandrarministern inte heller nu svarar på min fråga, som till relativt stor del handlade om kravet på visum för flyktingar. Det är som om man låtsades att det inte fanns något krav på att flyktingar skall behöva visum innan de får kliva ombord på flygbolagens plan för att komma till Sverige. Det är som om man låtsades att det inte fanns något krav på visum för de nya flyktinggrupper som har uppstått under sommaren genom diverse politiska oroligheter i flera östeuropeiska länder. Men det är klart att det inte går att svara på frågan på vilket legalt sätt en asylsökande kan komma till Sveriges gräns. Han kan i majoriteten av fallen inte komma hit på ett legalt sätt, eftersom han inte kan skaffa sig ett legalt visum och måste ha ett legalt visum för att komma hit. Det finns inget svar, och jag misstänker att jag inte heller i framtiden kommer att få något svar. Vad som är intressant att fundera över är hur man beter sig när det blåser litet snålare om invandringsoch flyktingpolitiken. Jag är rädd för att det kommer att blåsa litet snålare i framtiden. Regeringen har tidigare haft en tendens att huka sig när det blåser om vår flyktingpolitik. Vad har regeringen för nya planer under dessa förhållanden? Blir det viseringstvång för ytterligare länder och nya regler för att se till att asylsökande inte i så stora mängder kommer fram till Sveriges gräns? Att fortsätta på den inslagna vägen är ett svek mot de flyktingar som behöver en fristad. Det är dessutom ett sätt att sända klara signaler till de främlingsfientliga krafter som tyvärr finns om att flyktingar är skumma och ljusskygga och inte har här att göra. Det beteendet skulle inte öka toleransen i Sverige och har inte heller gjort det. Jag skulle önska att jag i framtiden slapp att stå här och kritisera regeringen för att använda viseringspolitiken som ett instrument för att försöka förhindra flyktingar från att nå fram. Det är inte ett nöje — det skall jag uppriktigt medge — men jag kan helt enkelt bara inte acceptera att viseringspolitiken används som ett instrument för att mota bort flyktingar. Jag hoppas att vi kommer att ha en konstruktiv debatt om den andra delen av flyktingpolitiken — det låter så. Jag tackar för invandrarministerns löfte om stora förbättringar till våren. Jag skulle också vilja passa på att fråga om det kommer något förslag när det gäller etnisk diskriminering i arbetslivet. Det är en nödvändig komplettering av vår invandrarpolitik.

Herr talman!

Riksdagen antog genom proposition 1983/84:144 dessa principer för besöksvisering och bekräftade deras fortsatta giltighet genom beslut i juni 1988. Statssekreteraren i arbetsmarknadsdepartementet, Bo Göransson, sade i en intervju i DN den 27 september 1989 att regeringen i två skrivelser om flyktingpolitiken 1988 och 1989 hade redogjort inför riksdagen för hur praxis tillämpas, att riksdagen godkänt skrivelserna och att dessa har samma status som den av riksdagen antagna propositionen. Detta är, herr talman, en tills nu okänd princip i lagstiftningssammanhang, dvs. att regeringen genom en skrivelse till riksdagen med redovisning av bl.a. den svenska invandrarpolitikens tillämpning skulle kunna ändra ett av riksdagen fattat beslut. Jag fick inte något svar på denna fråga när jag ställde den förra gången, och därför ställer jag den igen: Vad ämnar invandrarminister Maj-Lis Lööw göra åt detta missförhållande?

Herr talman! Utan överdrift kan vi säga att vi har fått ett nytt säkerhetspolitiskt läge i Europa. De gamla mönstren håller inte, den under 40 år mycket stabila öst—väst-konstellationen håller på att förändras, och förändringarna går snabbt. Jag tror att vi alla är överens om att förändringarna är positiva och att de minskar risken för militära konflikter i vår del av världen. Motsatta tendenser finns förvisso på andra håll. Indiens massiva upprustning är ett exempel. Indiens strävan efter att även militärt markera sin ställning som stormakt, som den näst Kina folkrikaste staten på jorden, kommer kanske under 90-talet att innebära en negativ utveckling i Asien. Japans ställning som industriell och ekonomisk ledare i östra Stillahavsområdet har också en militär motsvarighet — Japans militära kapacitet ökar. Dessa förhål landen har vi små möjligheter att påverka. Jag tycker att vi åtminstone inte skall sälja vapen till Indien, men jag har inga illusioner om att det skulle minska takten i Indiens upprustning. Låt mig återgå till Europa. Warszawapakten rustar ner. Varför man gör det kan vi ha olika uppfattningar om, men faktum kvarstår: militären i Östeuropa kommer att få mindre pengar att röra sig med. Doktrinen om militär jämvikt, terrorbalansen, kommer att ersättas av principen om tillräcklighet. Hur reagerar Sverige på dessa signaler? Vore det inte logiskt, herr försvarsminister, om vi klart uttryckte att detta är positivt, att vi på alla sätt vill stödja och främja denna utveckling och också att vi skall minska vår militära budget? Detta skulle vara en aktiv fredspolitik med effekt. Låt mig citera några rader från 1987 års FN-konferens om sambandet mellan nedrustning och utveckling: ”Säkerhet har inte bara militära utan också politiska, sociala, humanitära, ekologiska och mänskliga rättighetsaspekter. Förbättrad säkerhet kan å ena sidan skapa villkor som gynnar nedrustning och å andra sidan erbjuda den miljö och den tillförsikt som krävs för ett framgångsrikt utvecklingssamarbete. Nedrustning skulle bidra till säkerhet både direkt och indirekt. En nedrustningsprocess som skapar oförminskad säkerhet på allt lägre rustningsnivåer skulle kunna medge att ytterligare resurser avsattes för att möta ickemilitära utmaningar mot säkerheten och därmed resultera i förstärkt total säkerhet.” Detta är truismer. Som så många gånger förr i FN-deklarationer rör det sig här om frukten av det som vi skulle kunna kalla den minsta gemensamma nämnaren, det som alla förnuftiga människor rimligtvis måste instämma i. Men det ligger ytterligare någonting i detta. Det handlar inte bara om att markera med ord, utan också om att förstå att dessa ord kräver någon form av handling, någon form av signal som uppfattas av omvärlden på ett entydigt sätt. Svensk krigsmaterielindustri befinner sig på en hög utvecklingsnivå. Svensk krigsmaterielindustri marknadsför sig också skickligt. Jag hade förmånen att vara med på försvarsutskottets resa till Australien i somras. I Australien var man uppenbarligen mycket imponerad av Sveriges kapacitet vad gäller att bygga ubåtar. Man var också något förvånad — imponerad är kanske inte rätta ordet, åtminstone inte med avseende på alla — över med vilken skicklighet Sverige marknadsför sitt kunnande. I Australien skulle det hållas en försvarsindustrimässa. Inger Schörling från miljöpartiet nämnde förresten detta under partiledardebatten förra veckan. Sverige beklädde första platsen på denna försvarsindustrimässa när det gäller antalet produkter och ytan i utställningshallen. Så är naturligtvis inte fallet utan att det finns en anledning: det finns en förväntan om framtida vinster på det här området. Svensk industri behöver utvecklingsprojekt. Så länge som en betydande del av utvecklingsarbetet sker i form av utvecklande av försvarsmateriel, har vi också kvar en av de mest tillbakahållande krafterna i nedrustningsarbetet. Både för nedrustningen och för svensk industri behövs civila utvecklingsprojekt. JAS-projektet är naturligtvis det mest spektakulära exemplet inom detta område. JAS-projektet innehåller allt av tekniska utmaningar och krav på industriell kapacitet, möjligheter att testa förmåga och att plöja ner kapital och kunnande på ett sätt som inte har någon som helst motsvarighet på det civila området. När, herr försvarsminister, får vi förslag på massiva utvecklingsinsatser på det civila området av samma dignitet som JAS-projektet? JAS-projektet kommer att följa med som en ständig punkt i försvarsoch industridebatten under de kommande åren, alldeles oberoende av när och hur och om planet lyfter igen, alldeles oberoende av när det kommer ut på förband. Det finns så starka krafter i rörelse för detta projekt att jag tror att planet lyfter igen, hur mycket jag än önskar projektets avbrytande. Jag kommer därför vid varje tillfälle att föra fram detta som min och partiets åsikt, nämligen att detta projekt är kvalificerat vansinne. Det är resursslöseri att satsa på detta projekt i ett samhälle som förvisso icke är färdigbyggt. Jag tror, som sagt, att krafterna bakom projektet är för starka för att projektet skall kunna avbrytas, men jag kommer att fortsätta att hävda att vi bör avbryta det hela. Satsningen skulle kunna ha civila motsvarigheter. Det finns tekniska utmaningar, det finns ett behov av industrikapacitet, och detta skulle kunna komma svenska folket till nytta på ett helt annat sätt. Detta, herr försvarsminister, tycker jag vore en försvarspolitisk insats i enlighet med nedrustningsoch fredslinjen. Hur avbryter vi projektet? Hur överför vi resurser till det civila området?

Herr talman! Vi har under senare decennier sett en samhällsutveckling där specialisering och stordrift varit ledstjärnor, först inom industrivärlden och handeln, sedan inom jordbruk och offentlig förvaltning, och med någon sorts automatik även inom offentlig vård och service. Även krigsmaktens fredstida utbildningsorganisation har blivit specialiserad, inte bara på vapenslag utan inom armén även på olika truppslag: infanteri-, pansar-, luftvärns-, signal-, artilleri-, trängoch ingenjörsregementen. Därtill finns särskild jägarutbildning, stridsskolor, skjutskolor och officershögskolor. För att använda den militära utbildningen är man sedan i krigsorganisationen organiserad på ett helt annat sätt — i brigader och andra enheter som måste integrera nästan alla dessa specialutbildningar. Av ekonomiska och praktiska skäl, kan man, som vi sett, inte ordna tillräckligt med repövningar för att samöva dessa brigader. Överbefälhavaren har framhållit problemet och föreslår i FU88 att man skall låta krigsorganisationen slå igenom även i den fredstida utbildningsorganisationen, genom att ge brigadcheferna utbildningsansvar och integrera mera av utbildningen. Egendomligt nog fullföljs inte mycket av dessa kloka tankar när de konkreta förslagen kommer om nedläggning av regementen. Specialregementen och skolor bibehålls eller flyttas litet, medan brigadproducerande regementen som I 11, I 3, I 17, I 16 och I 14, där integrerad utbildning skulle kunna ske, blir aktuella för en nedläggning. Försvarskommitténs majoritet ansluter sig till denna linje, även om några regementen sparas som en effekt av att man tackar nej till två och en halv månads grund utbildning. För miljöpartiets del har vi i en reservation föreslagit en fredstida organisation, där man i stället sparar kostnader genom att lägga ned specialregementen . Specialisering, och därmed utveckling av specialkompetens, är nödvändig och bra, om man säkert vet vilka specialiteter som kommer att vara avgörande vid ett framtida krigstillfälle. Vet vi det i dag? Det framstår som alltmer klart att den militärpolitiska situationen i vår omvärld är i stark förändring. Även om vi tvivlar på styrkan i den nedrustning som har inletts på sovjetiskt håll, borde vi kunna se att den gamla blockkonstellationen Warszawapakten-NATO är i upplösning. Vad kommer i stället? Hur påverkas den militära hotbilden för Sveriges del? Försvarskommittén arbetar i höst med de säkerhetspolitiska bedömningarna. Ett delbetänkande skall vara klart redan till årsskiftet. Sällan har väl någon kommitté haft en svårare uppgift. Kan vi hoppas på att de styrande i de stora makterna insett att man i stället för att hota varandra måste satsa resurserna på det verkliga hotet — en ekologisk katastrof, orsakad av utsläpp av koldioxid, sura oxider, freoner, tungmetaller, radioaktivitet osv. och därmed föra över pengar från de militära rustningarna till ekologiskt samhällsbygge? Även om så inte sker kommer den s.k. militära hotbilden i vår omvärld säkerligen att starkt förändras. Upplösningen inom blocken kommer att minska möjligheterna att samla stor militär potential, exempelvis för en Normandieinvasion. Samtidigt kan dock konfliktriskerna öka dels genom att olika divergerande intressen släpps lösa, dels genom att det blir hårdare konkurrens om frisk luft, rent vatten och odlingsbar mark. Det enda som förefaller säkert är att framtidens hotbild kommer att vara en annan än den som i stort sett har varit giltig sedan 50-talet. I detta läge förefaller det rimligt att ge vårt försvar en utformning, som på något sätt nöjaktigt kan svara upp mot alla tänkbara hotbilder. Skall vi då fortsätta på vägen mot en alltmer koncentrerad och specialiserad krigsmakt som slutar i en yrkesarmé? Vore det inte klokare att i första hand behålla organisation och allmänna utbildningsresurser för den militära sidan och i stället satsa på säkrare kort i totalförsvaret? De säkraste korten finns enligt vår mening på den civila sidan, kort som håller på att falla under bordet i dagens politiska spel. Vi kommer i varje krigssituation att ha trumf på hand, om vi har säkerhet i vår försörjning med mat, vatten och värme, om vi har skydd, om vi har sjukvård. Även om våra fredstida tillgångar nu är mycket goda, har det blivit allt osäkrare i ett krigsoch krisläge. På grund av storskaligheten, el-beroendet och datoriseringen kan vi mycket snabbt bli helt bortspelade av fientliga sabotageförband eller ekonomisk utpressning av en makt som sitter på någon nyckelvara — USA:s datormakt — eller kanske en elektromagnetisk puls från en kärnvapendetonation. I vad gäller den militära sidan har vi större anpassningsförmåga om vi prioriterar organisation och utbildning före materiel som JAS, stridsvagnar och radarjaktrobotar — materiel där varje enhet är mycket dyrbar och som därför lämpar sig dåligt för ett stort land med en liten befolkning. Låt oss inte luras med i en föråldrad vapenteknisk kapplöpning, utan låt oss i stället använda de relativa fördelar som vi har i folklig försvarsvilja, folklig utbildningsnivå och skyddande terräng till att hålla en decentraliserad armé med goda handeldvapen och pansarvärnsvapen. Ammunition med god pansarbrytande effekt finns faktiskt även till de vanliga automatkarbinerna liksom till granatkastare, och nya granatgevär kan tas fram. Den decentraliserade armén har de bästa möjligheterna att vara först på den plats där en fientlig invasion kan inträffa. Om vi inte finns på plats utan kommer med våra brigader efter ett par dagar behövs det absolut pansar, då behövs tungt artilleri och attackflyg i form av en samlad styrka, som är minst fem gånger så stor som den fientliga invasionsstyrkan. I den krigsmaktsmodell som vi förespråkar blir lokalförsvarsförbanden viktiga. Om en fiende ändå lyckas ta ett brohuvud, skall vi inte primärt försöka slå honom utan i stället svälta ut honom med hjälp av ubåtar och jägartrupper, som på ett effektivt sätt skär av hans försörjning och styrkeuppbyggnad. Till detta behövs även lättrörligt luftvärn som bör innehålla jaktflyg. Jaktviggen räcker i 15-20 år framåt, och Drakenförband kan behållas. JAS systemet riskerar att bli en gökunge, som kastar ut andra väsentliga delar av vårt försvar, men ändå bli en lika sårbar flygare som göken. Det kanske viktigaste argumentet mot att i dag ytterligare specialisera och koncentrera krigsmakten är dock att det driver oss mot en yrkesarmé, vilket är farligt från demokratisk synpunkt. Det är i klarspråk förvisso så redan i dag att det är svårt att finna meningsfulla uppgifter för alla kompetenta värnpliktiga inom krigsmakten, medan behovet av ungdomligt engagemang är stort inom civilt försvar och vård av människor, natur och miljö. Det är behov som talar för en allmän samhällstjänst för både män och kvinnor, där vapentjänst skulle vara en bland flera tjänstgöringsformer som alla hade det gemensamma syftet att värna vårt samhälles fortbestånd och möjligheter att utvecklas i fredliga former. Sammanfattningsvis menar vi att starka skäl talar för att vi i dag bör koncentrera våra försvarsansträngningar på den bevisbara miljöhotbilden och vänta med att specialisera, men samtidigt behålla en beredskap med tanke på att en militär hotbild kan visa sig i framtiden. Då passar det bättre med landskapsregementen än med pansarbrigader och JAS-plan. Indragning av specialregementen och samtidig utveckling av truppslagscentrum kommer att leda till bättre samövade krigsförband och bibehållen beredskap samt inbesparing av åtta-nio kasernetablissement.

Herr talman! Det är måhända inte vanligt att ett par dagar efter det att försvarsministern har lagt en proposition på riksdagens bord densamma i någon mån blir debatterad i kammaren. När detta ändock äger rum gör jag den glädjande iakttagelsen att försvarsministern är här och beredd att ta ett litet nappatag om propositionen. Proposition nr 9, betitlad Arméns utveckling och totalförsvarets planeringssystem m.m., borde i varje fall i vad gäller arméns utveckling bli ett ärende för konsumentombudsmannen. Vilseledande varudeklaration är som bekant inte tillåten i vårt land. Titelbladet är så till vida vilseledande. Det torde ha varit med betydande ansträngning som man har lyckats finna skäl att benämna propositionen ett steg i arméns utveckling. Utveckling genom krympning är tydligen parollen för dagen i försvarsdepartementet. Om propositionen kan man givetvis ha olika mening i vad avser arméorganisationen. Man kan tycka om propositionen, och man kan tycka illa om den. Man kan emellertid absolut inte säga att de förslag som nu läggs fram kommer vid rätt tidpunkt. Rimligt vore att en så omfattande och viktig förändring av vår fredsorganisation hade stöd i en bakomliggande säkerhetspolitisk analys. Nu har de förslag som lagts fram presenterats med helt andra förtecken, nämligen ekonomiska. Detta anser inte vi vara tillfredsställande. Det är mot denna bakgrund som moderaterna menar att ett delbetänkande inte borde ha kommit på riksdagens bord, utan ett betänkande borde ha lämnats till riksdagen i samband med försvarskommitténs slutbetänkande. För att undgå kritik hade vi moderater naturligtvis varit beredda att acceptera de kostnader som orsakas av nedläggningen av förband. Jag skall återkomma till kostnadsaspekten. Det enda skäl som försvarsministern har angivit är att ”kostymen är för stor”. Jag frågar: För stor i förhållande till vad? Det har härvidlag inte skett någon säkerhetspolitisk avvägning, och ingen har heller gjort gällande att kostymen inte skulle ha passat från säkerhetspolitiska utgångspunkter. I förhållande till en, utan djupare överväganden, tillyxad ekonomi är det ett känt faktum att överensstämmelsen mellan mål och medel är högst otillfredsställande. Försvarsministern, kan det inte rent av ha varit så att det var fel på den ekonomiska ramen? Då är den åtgärd som nu föreslås inte den rätta. Detta har ÖB vid många tillfällen påpekat. Följaktligen ter det sig obegripligt och, om det tillåts, t.o.m. litet fegt av försvarsministern då han nu i propositionen åberopar ÖB:s uttalande från FU88 och säger att han ”utmynnar dessutom i kraftfull argumentation för tidiga statsmaktsbeslut avseende flertalet redovisade förslag till organisationsförändringar.” Att i kammaren och inför försvarsministern påminna om vad ÖB framfört i FU88, som var en kvarleva från 1987 års försvarsbeslut, är närmast en överflödsgärning. Där gavs ÖB i uppdrag att inom oförändrad ekonomisk ram klargöra för såväl regering som riksdag vilken arméorganisation som rymdes inom den ekonomiska ramen. Ingen hade väl i sin vildaste fantasi tänkt sig att denna konsekvensbeskrivning en dag skulle göras till ett förslag från regeringen. När det nu likväl sker finns det anledning att göra ett par erinringar. Således finns det anledning att säga, oberoende av vad man tycker om innehållet i förslaget, att hade inte en ny försvarskommitté tillsatts, hade det funnits anledning för oss att ta ställning till vad som framfördes och därmed också till de intentioner som fanns i riksdagsbeslutet våren 1987. Nu är situationen emellertid helt annorlunda. Vi har fått en ny försvarskommitté med uppgift att se över hela försvarets situation. I ljuset härav ter det sig alldeles orimligt att så här i förväg fatta beslut om arméns fredsorganisation. Just nu sitter försvarskommitténs ledamöter med uppgiften att fram till nyåret ge en analys av de säkerhetspolitiska förändringar som ägt rum i vår omvärld under tiden från riksdagsbeslutet 1987. Även om jag inte är säker på att ett samlat riksdagsbeslut, som jag nyss gett uttryck för, hade varit till enbart fördel för arméorganisationen, hade det under alla omständigheter varit till fördel för respekten för den beslutsordning vi har i riksdagen och för de beslut vi skall fatta. Den nuvarande ordningen är inte ägnad att inge respekt för vare sig regeringen eller riksdagen. Detta beklagar jag. Den rätta ordningen borde rimligen ha varit att det hade förelegat en reviderad säkerhetspolitisk analys. I skenet av denna skulle förslag om stridskrafter för det försvar som analysen motiverar ha lett fram till och gett besked om vilken volym och vilken teknisk kvalitet som behövs i fredsorganisationen. Ja, försvarsministern, denna ordning torde inte någon i princip förneka. Den hade ingett respekt och varit ägnad att förstås också av dem som drabbats av nedläggning av sina etablissemang. Nu inträffar det mycket säregna fenomenet, herr talman, att vi som sysslar med försvarspolitiska frågor och umgås med folk ute i landet nödgas åka omkring och berätta om nedlagda förband och om förändringar i vår organisation. Men vid en eventuell fråga om varför vi gör på detta sätt kan vi inte göra annat än att säga: Låt oss vänta ett år, då har vi också kommit fram till varför. Med andra ord är det en mycket märklig tågordning som gäller. Till sist, herr talman, ett par ord om ekonomin. Det kommer sannolikt att göras gällande att det ligger stor ekonomisk vinst i att ett antal förband får beslut om avveckling redan nu. Jag hävdar att Sverige, under den tid kommittén arbetar, definitivt har råd att bestrida extra medel för det försvar vi har. Härutöver vill jag hävda att de flesta av de förslag som finns i propositionen, och det gäller i hög grad de förband som skall omlokaliseras, får sin ekonomiska vinst så långt in på 2000-talet att vi rimligen inte kan ta hänsyn till den nu. Herr talman! Jag ber om ursäkt för det lilla överdraget. Herr talman! Under den korta tid som riksdagen varit hemförlovad har den säkerhetspolitiska situationen förändrats i flera avseenden. Det politiska läget i Östeuropa är i dag ett annat än för några månader sedan. I Polen verkar nu en för öststaterna unik koalitionsregering. Det är en regering som avspeglar den folkvilja som kom till uttryck i ett fritt allmänt val. Regeringen i Ungern förbereder en grundlagsändring som skall garantera de mänskliga rättigheterna. De baltiska staterna har fått tydliga signaler från centralregeringen i Moskva — signaler som möjliggör en friare och mer självständig ekonomisk utveckling i området. Detta är exempel på effekterna av den nya och mer öppna politik som framför allt Sovjetunionens ledare förespråkar. Glasnost och perestrojka har också fått andra följder. De har blottlagt missförhållanden och svårigheter inom det östeuropeiska blocket av politisk, ekonomisk och social natur i en omfattning som tidigare var okänd. Samtidigt som den förda politiken skapar förhoppningar om en utveckling i en demokratisk riktning inger främst de sociala och ekonomiska obalanserna oro. Förändringspolitiken delas inte av alla grupper i öst. Inom Sovjet unionen finns starka krafter som verkar för en återgång till det slutna systemet. Utanför Sovjetunionen arbetar Östtyskland och Tjeckoslovakien medvetet mot en utveckling för öppenhet. Den politiska strukturen i Rumänien inger stark oro. I dag finns inga tecken som tyder på en fredlig förändring av det rumänska styret. Ur säkerhetspolitisk synpunkt är det viktigt att understryka att den pågående utvecklingen inom Östeuropa kan skapa förutsättningar för en varaktig avspänning mellan stormaktsblocken. Detta förutsätter dock att den pågående processen inte avbryts eller störs. I ett längre perspektiv kan därför, enligt min mening, glasnost förändra den hotbild som vi haft under efterkrigstiden och skapa ett utrymme för en varaktig nedrustning i vår omvärld och därmed även i vårt land. Den osäkerhet som nu råder manar därför till eftertanke. I den omstrukturering som Östeuropa uppenbarligen befinner sig i är det ur säkerhetspolitisk synpunkt viktigt att Sverige framstår som ett säkerhetsoch försvarspolitiskt stabilt område. Nuläget tillåter därför inte långtgående slutsatser som innebär att vi i vårt land omgående skall inleda en omfattande nedrustning av vårt försvar. Vi kan fortfarande märka att det runt våra kuster smyger omkring misstänkta ubåtar. Den svenska utrikesoch försvarspolitiken är utformad för att slå vakt om vårt lands suveränitet. Hittills har vi haft en bred enighet kring principerna om neutralitet i fred, syftande till alliansfrihet i krig. Centerpartiet har konsekvent och med fasthet arbetat för detta. När det gäller den svenska utrikespolitiken har centerpartiet i samtal mellan de övriga partierna fört fram synpunkter på hur det internationella arbetet måste intensifieras för att man långsiktigt skall kunna uppnå och därefter bevara en fredlig situation i världen. I internationella fora har centerpartiet däremot valt att agera till förmån för en enig framtoning av den svenska utrikespolitiken och därmed för vår ställning som neutral nation. Insatserna för att medverka i avspänningsarbetet har också kombinerats med en klar linje i försvarsfrågan, där centerpartiets försvarspolitiska målsättning står fast: Det svenska totalförsvaret skall organiseras och dimensioneras så, att det verksamt kan slå vakt om vårt nationella oberoende såväl i fredstid som i tider av kris och krig. En väl fungerande och effektiv försvarsorganisation kräver följande: —- för det första en väl grundad säkerhetspolitisk analys både när det gäller hotbilden i vårt närområde och avseende det säkerhetspolitiska läget i ett vidare perspektiv, — för det andra en på de säkerhetspolitiska slutsatserna grundad långsiktig planering av totalförsvarets organisation, dvs. både det militära försvaret och civilförsvaret, och — för det tredje en tilldelning av ekonomiska resurser som ger det militära och det civila försvarets myndigheter realistiska möjligheter att förverkliga målen. Herr talman! När socialdemokraterna och folkpartiet 1987 enades i ett be slut som brandskattade civilförsvaret utan att målen för försvarsgrenen förändrades försattes myndigheten i ett ohållbart läge. Civilförsvaret kan inte längre garantera befolkningen mat och kläder i kris eller krig. Mot den bakgrunden är det inte märkligt att ÖCB i sin nyligen presenterade perspektivplan tvingas äska stora medel för att upprätthålla beredskapen. Herr talman! I går fick vi propositionen om arméns utveckling i vår hand. Den överensstämmer i stort sett med försvarskommitténs förslag. Det är väl känt att centerpartiet inte stod bakom försvarskommitténs förslag när det gällde avveckling av de brigadproducerande regementena. Vi är lika övertygade på den punkten i dag som vi var i juni månad, när kommittén lade fram sitt delbetänkande. Det har i debatten ofta omnämnts att FU 88 är en kvarleva från den förra försvarskommittén. Mycket riktigt klarade man inte av arméstrukturen i det arbetet. Detta är dock ingen ursäkt för den bakvända ordning som vi nu arbetar efter. Förutsättningarna är starkt förändrade sedan 1987. Dels har det uppstått stora hål i försvarets kassakista som ett resultat av uppgörelsen mellan socialdemokraterna och folkpartiet, dels har vi tidigarelagt försvarsbeslutet med ett år. Herr talman!

Det hade därför varit naturligt att försvarsministern behandlat denna fråga på ett varligare sätt. Med tanke på de förändrade förutsättningar som jag pekat på borde försvarsministern ha tagit initiativ till en förändrad tågordning i försvarskommitténs arbete. Det är självklart en stor brist att den knappa tid som stått till buds inte medgivit något remissförfarande. Det hade varit fördelaktigt om regeringen, efter en bred remissomgång, tagit initiativ till att åstadkomma en bredare politisk lösning än den som kommittén byggde sin majoritet på. Försvarsministern har förvisso gjort sig känd som en ordknapp man. Det är därför inte förvånande att han avstår från att redovisa godtagbara skäl för en sådan odemokratisk hantering av en för försvaret viktig fråga. Slutligen är det allvarligt att försvarsministern — mot tidigare praxis — söker politisk strid i försvarsfrågorna. Den svenska försvarspolitiken har hittills kännetecknats av en seriös vilja att finna samförståndslösningar. Detta har främjat den allmänna försvarsviljan hos allmänheten men också ett gott samarbete med alla de myndigheter som ingår i försvarsorganisationen. Försvarsministerns nuvarande agerande hotar detta samarbetsklimat och medverkar till att enigheten kring det svenska försvaret kan ifrågasättas. Detta kan på sikt leda till en bristande tilltro till det svenska försvarets styrka och försvarsberedskap.

Herr talman! Alliansfrihet i fred — neutralitet i krig, har under lång tid uttryckt vårt lands säkerhetspolitiska strävan. Denna strävan kan belysas av följande citat från 1982 års regeringsförklaring, som i huvudsak fortfarande gäller. ”Regeringen kommer att fast och bestämt fullfölja neutralitetspolitiken. Denna självständiga politik, stödd på ett efter våra förhållanden starkt för svar, bidrar till lugnet och stabiliteten i norra Europa. Om krig hotar hjälper den oss att behålla freden. Det svenska territoriet skall skyddas mot kränkningar med alla tillgängliga medel. Förtroendet för vår vilja och förmåga att bevara neutraliteten måste vidmakthållas. Det får varken skapas farhågor eller förväntningar om att Sverige ens under starkt yttre tryck skulle överge sin neutralitetspolitik. Den svenska nationen står enad kring grundlinjerna i utrikespolitiken. Det är en ovärderlig tillgång som måste bevaras.” Karakteristiskt för förklaringen är att den så starkt understryker behovet av konsekvens och fasthet i våra strävanden för att bibehålla vårt oberoende, vår neutralitet. Men även med den mest konsekventa hållning måste man avläsa och ta till sig förändringar i vår omvärld och anpassa politiken till dessa förändringar. Vad dessa ändringar består i kan de flesta iakttagare se. Den storpolitiska spänningen har minskat påtagligt. Några steg på vägen mot nedrustning har tagits. Supermakterna för långtgående samtal om avveckling av olika vapensystem. Regionala konflikter avvecklas eller bringas närmare sin lösning under FN:s medverkan och med stöd av supermakterna. Allt detta är positiva signaler som vi har att väga in i våra kommande försvarsbeslut, försvarsbeslut där vi också har att bedöma huruvida man helt kan avskriva risken för allvarlig kris och militär konflikt i Europa. Den förändring som nu är på väg inom östblocket blottlägger en rad motsättningar av politisk, etnisk och kulturell natur både inom och mellan länderna. Vi i Sverige har att på bästa sätt ge vårt stöd för att förändringsprocessen sker med bibehållen fred. Problem finns när det gäller det militära området. Europa har fortfarande och har under lång tid haft världshistoriens största koncentration av militära resurser i fredstid. Herr talman! Jag har velat ge denna bakgrund till ett följande resonemang om det framtida försvaret, dess sammansättning och resursbehov. Med försvar menar jag då totalförsvar, alltså både befolkningens skydd och försörjning och det militära försvarets kvalitet och volym. Från såväl militärledning som den för försörjningsberedskap ansvariga myndigheten ÖCB har krav på kraftiga anslagshöjningar framförts. Argumenten varierar något, men kraven grundas i huvudsak på hög ambition att lösa även de svåraste problem som kan uppstå. Jag har stor förståelse för detta, men måste ändå få ställa frågan: Är alla nivåer under A-nivå otänkbara för försvarsledningen? Eller kan inte sårbarheten minskas med mindre än att anslagsramen i det närmaste fördubblas? Frågorna anser jag berättigade utifrån förhållandet att våra resurser är begränsade och att stark konkurrens finns. Äldreomsorg och sjukvård, barnomsorg och skola, energiförsörjning och miljö — dessa och andra områden vill också ha del av våra resurser, helst ökad del. I vår avvägning mellan olika områden måste vi även i fortsättningen priori tera på sådant sätt att Sverige förblir ett land som är värt att försvara och att denna uppfattning delas av hela folket. Ett alternativ som jag befarar kan uppstå är om prioriteringar leder till social orättvisa och därav betingad minskad vilja till deltagande i landets försvar hos betydande grupper av medborgare. Herr talman! Mitt besked till ansvariga för vårt totalförsvar är: Vänta er inte kraftigt höjda anslagsramar. Främst gäller detta den militära delen. Medverka nu som tidigare till att vi gemensamt gör det bästa av de resurser som vi politiker anvisar till er verksamhet. Sverige är ett bra land att leva i: det är även värt att försvara.

Värderade talman! Varje dag går tusentals försvarsanställda till arbetet. På de militära förbandens anslagstavlor sätter ambitiösa yrkesmilitärer upp anslag om planering av dagens övningar. Varje dags morgon läser värnpliktiga under utbildning på de anslagstavlorna och får veta vad de skall ta på sig och vilken annan utrustning de skall ha med till övningarna. En mängd människor har till uppgift att vårda och reparera utrustning, att laga mat till de värnpliktiga osv. Av alla dessa förväntar vi att de skall göra sitt bästa och att vi andra därför skall kunna känna trygghet i vårt goda land. Vi räknar också med att alla dessa som är engagerade i vårt försvar skall ha arbetsglädje och känna att de får de resurser som behövs för att de skall göra det som vi ålägger dem att göra. Tyvärr tycker många inom försvaret att vi kräver orimligheter av dem — med tanke på vilka resurser vi ger dem. Många försvarsanställda lockas till andra yrken. Det är inte ovanligt att det i sådana lockelser finns både bättre anställningsvillkor och mer stimulans i form av modern utrustning att arbeta med. Därför är det inte underligt att t.ex. yrkesofficerare och tekniker ”tappar sugen” och ger sig i väg från den viktiga försvarsuppgift som de under många år utbildats för. Värderade talman! Vi har nyligen fått överbefälhavarens perspektivplan FörsvarsMakt 90. Den utstrålar inte precis någon arbetsglädje över uppdraget att leda Sveriges försvar med nuvarande resurser. ÖB skriver bl.a. att försvarsmakten skall kunna möta angrepp varifrån de än kommer och försvara varje del av landet och att ett allsidigt sammansatt invasionsförsvar är bra även i fred och vid kriser. Så står det så här: ”Skall dessa uppgifter kunna lösas krävs att den sedan 20 år pågående reduceringen av antalet stridskrafter i det svenska försvaret nu avbryts. Brister hos kvarvarande organisation måste också successivt åtgärdas under 1990 talet.” Litet längre fram i texten kan man läsa: ”Under de gångna 20 åren av "oförändrade försvarsanslag” har antalet flygoch fartygsförband reducerats med ca 50 96 och fältarmén med ca 30 96. Under samma tid har antalet anställda reducerats med 20 96 och antalet utbildningsdagar för värnpliktiga med 35 96. Trots detta kostar personalen i försvaret i fast pris 4-5 miljarder kronor mer per år 1988 än de gjorde 1970, pengar som måst omfördelas från investeringar.” Värderade talman! Jag har uppfattat det så att vår militärledning har försökt att behålla vårt militära försvar i så gott skick som möjligt. Ändå märker varje försvarsintresserad svensk att vi t.ex. inte lyckas hålla igång vår armé på ett förtroendeingivande sätt. Många värnpliktiga får vänta länge på att göra sin första tjänstgöring. Alltför få blir inkallade till militära repetitionsövningar. Jag frågar: Är det bara pengar som fattas eller är det dags för ett revolutionerande nytänkande som kan göra att vi utnyttjar pengarna bättre inom försvaret? Mitt eget svar på den frågan är att vi behöver stimulera våra militärer och andra försvarsexperter till en helt förutsättningslös granskning av vårt totalförsvar. Försvarsdebatten måste ”börja om från början”. Det räcker inte att ”stuva om” i den militära organisationen. Vi behöver en debatt som också prövar en delvis ny ideologi för det svenska försvaret. Jag är litet förvånad över att så få verkliga nyheter presenteras av yrkesmilitärerna. Jag frågar helt uppkäftigt: Kan det möjligen vara så, att militärerna är så fixerade vid militär organisation och strategi från första och andra världskrigen att de inte har tänkt på att ett svenskt försvar kanske måste bryta med allt traditionellt militärt tänkande om vi skall kunna utnyttja våra resurser på ett så vettigt sätt som möjligt? Det är klart att militärerna har ”hängt med”. Tro inte att vi strider nu så som man gjorde under andra världskriget, svarar man säkert. Ändå är det inte ovanligt att äldre militärer hänvisar till erfarenheter från andra världskriget när jag vid samtal och debatter runt om i landet ställer frågor till dem. Yngre yrkesmilitärer har ofta en mer fantasifull syn på vad som kommer att hända, om vi behöver använda våra vapen till försvar av vårt land. Värderade talman! Skälet till att jag deltar i den här allmänpolitiska debattens ”försvarsdel” är att jag önskar få i gång en ny debatt om vårt försvar. Vi kan inte förändra särskilt mycket i den militära organisationen nu, men om vi lämnar generöst utrymme åt förutsättningslös fantasi hos alla försvarsintresserade kan vi kanske medverka till nyordningar längre fram. Samtidigt måste vi naturligtvis försöka att göra den nuvarande organisationen så bra som möjligt — tills vi bestämt oss för att våga något nytt med försvaret. Värnplikten — plikten att värna — måste givetvis vara grunden för Sveriges försvar. Den idén får dock inte innebära att vi måste acceptera ett sämre utbildat och utrustat försvar för att alla män skall tvingas att vara med. En mängd frågor skulle behöva belysas i en sådan debatt. Här är några: Kan plikten att värna landet kombineras med större frivillighet hos de värnpliktiga när det gäller att välja typ av utbildning och försvarsuppgift? Kan resten av dem som inte blir militärer i totalförsvaret ”erbjudas” utbildning och uppgifter i civilförsvaret och i totalförsvarets frivilliggrupper? Kan t.o.m. vissa uppgifter i det civila fredssamhället anförtros värnpliktiga — inom t.ex. vård och teknisk förvaltning som reningsverk och energiproduktion? Kan effekten i vårt försvar bli bättre om vi gör armén mindre — t.ex. när det gäller infanteri — och utrustar den bättre? Kan man t.o.m. behöva diskutera sådana detaljer som den här: Kan vi använda t.ex. gamla, 10,5 cm haubitsar med ny ammunition i den meningen att ”många eldrör” med relativt sett mindre eldkraft är bättre än några få eldrör med stor eldkraft? Kan vi utnyttja frivilligheten så, att vi ger ett bättre utrustat hemvärn större uppgifter — kanske med fler fasta försvarsanläggningar i t.ex. hamnar? Kanske kan t.o.m. de som har fritidsbåtar ingå i ett kusternas och skärgår dens hemvärn med observationsuppgift redan i fred? I går kontaktades jag av en representant för båtägare som berättade om sådant intresse hos dem. I en diskussion om framtiden för Sveriges försvar måste vi våga ifrågasätta den nuvarande arméorganisationens ”rutor” av relativt traditionella brigader. Vi måste vara öppna för okonventionella lösningar och inte binda oss till att utgå ifrån hur många militära hus vi har och att alla svenska män måste placeras i dem och ”i busken”. Värderade talman! Vår försvarsminister, statsrådet Roine Carlsson, finns på talarlistan i dag och skall ta till orda alldeles strax. Det skulle vara intressant att höra, om statsrådet är intresserad av att medverka till att en sådan förutsättningslös och fantasifull försvarsdiskussion kommer i gång. Jag vet att många av dem som är engagerade i vårt försvar gärna vill delta. Herr talman! När ÖB förra hösten visade på de obalanser som finns mellan resurser och organisation blev det nödvändigt för regeringen att ta omtag på hela försvarspolitiken. Vid riksdagens extra försvarsdebatt den 9 november förra året redovisade jag därför en handlingsplan för att systematiskt bearbeta de aktuella problemen inom försvaret. Det första steget i denna handlingsplan var att tillsätta en ny försvarskommitté. Regeringen beslöt också, som bekant, att avkorta innevarande försvarsbeslutsperiod med ett år, vilket innebär att nästa försvarsbeslut kommer att fattas av riksdagen under våren 1991. Den nya försvarskommittén fick bredast tänkbara politiska sammansättning med representation från samtliga riksdagspartier. Kommittén har nu arbetat i närmare ett år och är snart i halvtid av sin mandatperiod. Försvarskommitténs första uppgift blev att ge förslag till en ny fredstida arméorganisation. Uppgiften var ett arv från den förra försvarskommittén som inte förmådde att utarbeta ett förslag till ny arméstruktur. Det underlag den hade att utgå ifrån var bristfälligt. Med försvarskommitténs delbetänkande som grund var det möjligt för regeringen att tidigare i veckan presentera en proposition om arméns utveckling och totalförsvarets planeringssystem. I dag råder det obalans inom försvaret. För stor del av arméns resurser används till drift och för liten andel till investeringar. Denna fördelning mellan driftsoch investeringskostnader är på sikt ohållbar. Genom att tära på kapitalet och inte förnya utrustningen utarmas armén sakta. Regeringen anser det därför viktigt att snarast möjligt fatta beslut om en ny arméstruktur. För i det här sammanhanget, som i så många andra, är tid detsamma som pengar. Och med hänsyn till försvarets ekonomiska situation och personalen på berörda orter är det angeläget att ett armébeslut kan fattas av riksdagen under hösten. Jag vill poängtera att denna tågordning antogs av en enig riksdag våren 1987. Enligt min uppfattning vore det djupt olyckligt om arméproblematiken skulle hamna i den berömda långbänken. fullföljs. Nu föreliggande förslag behandlar endast arméns grundorganisation. Hur krigsorganisationen skall utformas och organiseras är en senare fråga, fortfarande öppen för diskussion. Regeringens förslag till ny arméstruktur innebär betydande ekonomiska besparingar. Under en tjugoårsperiod reducerar vi arméns kostnader med i medeltal 215 milj.kr. om året. Under samma period bedömer vi det vara möjligt att reducera försvarets utgifter med ca 4,3 miljarder kronor enbart på grund av de föreslagna strukturförändringarna i grundorganisationen. Regeringens förslag till ny arméstruktur är en del i en övergripande handlingsplan för att modernisera armén och nå balans. Det andra steget var att grundutbildningstiden för 5 500 värnpliktiga på försök minskas från 7,5 månader till 5 månader. Även detta beslut fattades under våren. Det tredje steget är det nu aktuella förslaget till ny arméstruktur. Förslaget innebär i korthet att vi får möjlighet att utbilda samma antal värnpliktiga fast på färre platser till en mindre kostnad. Det fjärde steget kommer riksdagen slutligen att ta ställning till under våren 1991 i samband med försvarsbeslutet. Då avgörs krigsorganisationens storlek och organisation. Men, herr talman, jag vill ta tillfället i akt att inför riksdagen understryka att det kommer att krävas ytterligare åtgärder för att skapa balans inom hela totalförsvaret. Vi vet att det finns problem inom marinen. Frågan om svenskt luftförsvar måste få en tillfredsställande lösning.

Som jag vid tidigare tillfällen har sagt, var det inget politiskt parti som inför 1987 års försvarsbeslut kunde förutse försvarets ekonomiska problem. I dag vet vi att beslutsunderlaget inför försvarsbeslutet var bristfälligt, samtidigt som kostnadsökningen på försvarsmateriel skedde snabbare än väntat. Inför den fortsatta hanteringen av försvarsfrågan sitter därför alla partier i samma båt. Inget parti har redovisat något hållbart förslag som skulle ha inneburit att dagens ekonomiska situation hade undvikits. Snarare tvärtom. I den mån det har ställts krav på ökade försvarsanslag från oppositionen, så har de anslagen intecknats i nyanskaffning av materiel och inte varit avsedda för att skapa ekonomisk balans. En senareläggning av riksdagens armébeslut, som delar av oppositionen föreslår, skulle också lägga ytterligare lök på laxen och drabba en redan ansträngd försvarsekonomi hårt. Försvarskommittén fortsätter nu sitt viktiga arbete och kommer under januari nästa år att presentera ett delbetänkande avseende bl.a. säkerhetspolitiken och inriktningen av totalförsvaret.

Herr talman! Försvarsministern hade vänligheten att harangera försvarskommittén för att den arbetat snabbt och effektivt. Jag har ingen anledning att sträcka på mig, så mycket mer som jag inte tillhör kommittén, men jag vill gärna påminna denna glesa kammare om att i den mån försvarsministern betraktar detta snabba arbete som någon från hans utgångpunkt alldeles exceptionell framgång, måste jag säga att framgångsrörelsen därvidlag var mindre framgångsrik. Vad har regeringen för stöd för det föreliggande förslaget? Jo, man har stöd från vänsterpartiet kommunisterna. Det brukar inte vara det stöd som ni socialdemokrater vädjar om när det gäller det svenska försvaret, försvarsministern! De tre borgerliga partierna är inte helt samlade, men ni har dem inte med er. Var det kanske det som var bra? Eller avser försvarsministern rent av att göra någon samlingsrörelse under utskottsbehandlingen, så att vi får en sedvanlig bred uppslutning kring ett försvarsbeslut, som är så avgörande för de viktiga delar av försvaret som arméorganisationen onekligen utgör? Försvarsministern säger att ingen kunde förutse försvarets ekonomiska situation vid den tid då försvarsbeslutet togs. Nej, jag tror att detta äger sin riktighet. Men det är just denna i den situationen tillyxade ekonomiska ram som försvarsministern nu inte finner skäl att föreslå ändring av. I stället föreslår han ändring i arméns organisation för att anpassa den till under så sällsamma former tillkomna ekonomiska ramar! Hur gick det egentligen till när ni fick uppslutning kring ekonomin? Något slags gammaldags fattighusauktion kan jag tänka mig att det var, där budet gick till lägstbjudande. Det var därom ni enades! Minsta gemensamma nämnare fanns i det lägsta budet — oaktat att centerpartiet och moderaterna också hade dåliga bud, som inte heller hade löst situationen. Nu är försvarsministern beredd att schackra och menar att vi får anpassa vår försvarsorganisation just till detta. Jag framförde i mitt första anförande funderingen: Är ändå inte detta att ställa kuttingen alldeles upp och ner? I förhållande till detta har ju den säkerhetspolitiska bedömningen ställts helt åt sidan. Var kommer den säkerhetspolitiska värderingen, som är grunden till ställningstagandet till vilket försvar och vilken fredsorganisation vi skall ha, in i bilden i det beslut som försvarsministern förväntar sig att vi skall fatta innan vi åtskiljs före jul?

Herr talman! Försvarsministern sade i sitt anförande att vid 1987 års försvarsbeslut fanns det inget parti som kunde förutse utvecklingen och som kunde ana den ekonomiska situation som vi ganska snart efter beslutet skulle befinna oss i. Dessutom skulle förslagen ha förvärrat läget. Ånej! Försvarsministern kommer nog ihåg att vpk här i kammaren hade andra åsikter; vi var då inte representerade i utredningsarbetet. Nu har det ändrats och det är gott och väl. Men år 1987 förelåg förslag om en annan kostnadsram. Vi i vpk hade då liksom nu föreslagit att JAS-projektet skulle avvecklas. Nu kom Arne Andersson, förmodligen honom själv ovetande, till min hjälp i denna debatt. Han menade att det var oklokt av regeringen att luta sig mot vänsterpartiet kommunisterna i dessa frågor. Jag tycker naturligtvis tvärt om. Det är högst lovvärt och medför en mycket gynnsam utveckling, som säkert får en positiv inverkan på fredsarbetet inte bara i vårt land, utan förhoppningsvis sprider den sig även till andra länder. Jag skall med varm hand överräcka ett fredspolitiskt program från vpk, ett arbetsmaterial inför vår kongress nästa år. I det finns många goda förslag som regeringen kan luta sig mot även i framtiden.

Herr talman! I vårt parti har vi, herr försvarsminister, kritiserat tågordningen i försvarsbeslutet. Vi tycker att det är fel väg att först fatta beslut om fredsorganisationen, därefter om säkerhetspolitiken och sedan om krigsorganisationen nästa år. Det kan inte vara rätt ordning. Tid är pengar, säger försvarsministern, och därför var det så bråttom. Ja, helt klart kostar det pengar, men varför jäkta i väg på detta sätt med den smala majoritet som ni har? Varför inte låta remissbehandla detta omfattande material? Det rör sig ju om den största omdaningen sedan år 1925. Det är alltså stora förändringar som sker. Vilket motstånd var försvarsministern rädd för att han skulle möta i en eventuell remissbehandling? Är försvarsministern nöjd med den smala majoritet som står bakom kommitténs majoritetsförslag? När vi talar om att vi vill behålla landskapsregementena därför att de av tradition finns nära lokalbefolkningen och försvarsviljan därmed är inbyggd, brukar vi bli beskyllda för att vara bypolitiker. Det är intressant att i denna omgång konstatera att även många socialdemokrater, folkpartister och kommunister kommer att rösta för ett bibehållande av regementen på hemorten. Om vi är bypolitiker, så är i så fall också ni det.

Herr talman! Låt mig börja med att säga att jag befinner mig i en något egendomlig situation. När jag fullföljer ett riksdagsbeslut, tillvitar man mig att vara odemokratisk. Det måste vara unikt för ett statsråd. Men jag får väl stå ut med anklagelsen att vara odemokratisk bara därför att jag försöker genomföra ett riksdagsbeslut. Jan Jennehag ansåg att vi skulle nedrusta. Ingen förmenar honom rätten att framföra ett sådant förslag. Men som ansvarig försvarsminister vill jag först vänta på försvarskommitténs arbete, hur den bedömer utvecklingen i vårt närområde och det fortsatta nedrustningsarbetet i Europa, innan jag tar ställning i den frågan. Visst är det arbete som har påbörjats välkommet. Det pekar mot en positiv utveckling. Det har varit av mycket stor betydelse för min bedömning att det ännu inte har vidtagits några konkreta nedrustningsåtgärder i vårt närområde. Vänsterpartiet kommunisterna får ursäkta mig, om jag vill avvakta konkreta nedrustningsåtgärder i vårt närområde innan jag tar ställning. Inom socialdemokratin har det alltid varit en ledstjärna att aldrig isolerat företa en svensk nedrustning. Men det förvånar mig inte att vänsterpartiet kommunisterna förordar en sådan linje. Samtidigt vill vänsterpartiet kommunisterna att JAS-projektet skall av brytas. Det är en konsekvent uppföljning av dess tidigare tankegångar. När fyra riksdagspartier i början av 1980-talet stod bakom JAS-beslutet var vänsterpartiet kommunisterna som det femte partiet emot projektet. Jag vet inte vad vänsterpartiet kommunisterna har emot att vi försöker göra vårt yttersta för att få fram ett starkt och slagkraftigt luftförsvar. Jag har icke vid studium av partiets pamfletter funnit något som kan förklara den omständigheten för mig. Oberoende av partifärg borde vi här i riksdagen ha en gemensam målsättning för vårt luftförsvar. Vi bör anstränga oss för att åstadkomma bästa möjliga luftförsvar. Arne Andersson i Ljung har tydligen inte förstått de tidigare riksdagsbesluten. Han tycks förespråka följande modell: Om man inom den offentliga sektorn bedriver en verksamhet så att det uppstår brist på pengar, så är det riksdagens exklusiva rätt att i efterhand fylla på penningpåsen. Jag har aldrig uppfattat riksdagens arbete på det sättet. Om riksdagen har fattat beslut om ekonomi och inriktning av viss verksamhet, så skall de besluten fullföljas. Råder det obalans i systemet, skall den ansvariga regeringen vidta åtgärder för att skapa balans mellan ekonomi och verksamhet. Så är det med den där kostymen som inte har fyllts ut, Arne Andersson. Låt mig på nytt säga till Arne Andersson att en enig riksdag ställde sig bakom arbetsordningen att strukturfrågorna skulle behandlas med förtur. Ingenting i beslutet tyder på något annat. Jag rekommenderar Arne Andersson att studera beslutet. Det var intressant att lyssna till Carl-Johan Wilsons tankar om öppenhet och en förutsättningslös diskussion inom försvaret. Jag följer den här debatten i tidningar, radio och TV så mycket jag hinner. Det förs enligt min mening en ganska frimodig diskussion om försvaret. Men jag önskar att Carl Johan Wilson anstränger sig för att försöka övertyga sina borgerliga bröder hos moderaterna och centern. De vill nämligen konservera en ålderdomlig arméstruktur. Övertyga dem om att vi måste förändra arméstrukturen så att vi därefter kan ta itu med den mycket intressanta fråga som Carl-Johan Wilson initierar. Det finns vissa grundförutsättningar för det. Vi skall även i fortsättningen har ett värnpliktsförsvar och ett folkförsvar. På det området för vi ingen frimodig diskussion, utan där är vår ståndpunkt mycket fast.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för hans instruktion om hur riksdagsarbetet fungerar. Jag är självfallet medveten om att varje riksdagsbeslut gäller tills det ersätts av ett nytt. Således har jag med viss, t.o.m. icke obetydlig, fördragsamhet nöjt mig med att försvarsministern har föreslagit att vi avkortar den nuvarande försvarsbeslutsperioden med ett år och till följd av det tidigare tillsätter en försvarskommitté, för att det råder obalans, så som skett. Vad jag däremot inte förstår är vilken undervisning jag behöver, när vi nu är medvetna om både försvarsministern och jäg att den grovt tillyxade ekonomi som jag beskrev för en stund sedan visat sig inte vara riktig. Ingen visste då hur den arméorganisation skulle se ut för vilken pengarna skulle räcka. Därför tycker jag inte att det passar sig så bra att vara patetisk och tala om att just den delen har högre värde än de delar som vi varit överens om inte kan gälla längre. Jag hälsar med viss tillfredsställelse att försvarsministern ordentligt skruvar på sig över det bjässetag han fick från Jan Jennehag för en stund sedan, då Jennehag ställde upp vid försvarsministerns sida. Nu tycker jag ändå att Jan Jennehag var jovial den här gången. Jag vill erinra om vad Jan Jennehag sade som en kommentar i mitten av juni månad i år, då försvarskommittén lämnade sitt delbetänkande. Då sade Jan Jennehag ungefär så här: Jag tycker att det är ett bra förslag som vi delar med socialdemokraterna. Det är ett led i vår nedrustningspolitik, och det passar oss kommunister alldeles utomordentligt bra. Jag frågar försvarsministern: Är det fortfarande lika bra att stödja sig på kommunisterna? Är de hjärtans lyckliga över detta, kan då ni socialdemokrater vara lika lyckliga och anse att ni som är det största partiet på ett rimligt sätt tillgodoser de krav på ett skapligt försvar som vi behöver i Sverige? Det finns fortfarande litet tid att orientera sig till partier som visserligen är litet dyrare i sällskapet men också skapar förutsättningar för alla goda idéer om vad som är bra för Sveriges folk. Förutsättningarna att fullfölja det ökar på alla de andra sektorerna i samhällslivet, om vi har ett bra försvar bakom oss. Till sist vill jag gärna säga att försvarsministern har på ytterligare en punkt varit föredömligt konsekvent och bra. Det är när han gör bedömningen av omvärlden och hur vi skall värdera de tendenser till fredssträvanden som finns. Försvarsministern liksom kabinettssekreterare Schori och andra — jag tror t.o.m. statsministern — har talat om att det måste vara långsiktiga förändringar för att de skall kunna intecknas och förändra vår säkerhetspolitiska bedömning. Den värderingen delar jag. Försvarsministern har stöd av oss moderater på den punkten. Nu får vi se om försvarsministern skruvar sig också för detta stöd.

Herr talman! Vad som än händer, nedrusta icke! På vilken nivå vi än befinner oss när det gäller vår militära styrka befinner vi oss på den operativa miniminivån. Fråga vilken överbefälhavare som helst under detta sekel, fråga vilken försvarsgrenschef som helst — detta är absolut minimum! Så var fallet när flygvapnet var dubbelt så stort som nu. Det var förmodligen så när marinen var dubbelt så stor som nu. Det är a priori den militära apparatens uppgift att i varje läge hävda att visserligen kan man lösa sina uppgifter men endast med yttersta svårighet och helst borde man ha mer. Det är ungefär som att fråga folk om de vill ha mer i lön. Undersökningar som gjorts har, oberoende av tid och plats, visat att de flesta människor vill ha ungefär 35 90 mer i lön — då skulle de kunna föra en dräglig tillvaro. Jag tror att man kan överföra det resonemanget till att gälla behovet av resurser hos militären. Ingen nedrustning har skett i vårt närområde, säger försvarsministern. Nej, stormakterna har fortfarande kapacitet för överflygningar, för missilöverskjutningar och för landstigningsoperationer. Men frågan är ju: I vilken omvärld befinner vi oss, om vi ser den på litet längre sikt och med ett annat perspektiv? Har risken för militära konflikter i vår del av världen ökat eller minskat? Kan vi med någon rimlighet påstå att den är oförändrad? Jag tycker inte det. Jag anser att nu är rätta tiden att visa signal. Är det så att omvärlden icke nedrustar i vårt område, låt oss då säga: Vi är faktiskt beredda att göra det. I det stycket har jag ingen anledning att korrigera Arne Anderssons i Ljung beskrivning av vad jag sade när försvarskommitténs betänkande presenterades. Alternativ till JAS frågade försvarsministern efter och förklarade att han inte hittat några sådana vid studiet av vpk:s pamfletter. Jag får väl rekommendera intensifierat studium av det nyss överlämnade materialet, så tror jag att vi skall kunna diskutera ytterligare vad svenskt försvar behöver i fråga om flygstridskrafter och också vilka de egentliga drivkrafterna är för JAS projektet. Är det svenskt försvars behov eller är det svensk industris behov av utvecklingsprojekt?
Värderade talman! Jag är uppmuntrad av att försvarsministern visar intresse för de synpunkter som jag framförde. Försvarsministern önskade att jag också skall övertyga dem som han kallar mina borgerliga bröder. Värderade talman! Jag höll mitt anförande med den förhoppningen att även moderater och centerpartister lyssnade.

Herr talman! Det var jag som kallade försvarsministern för odemokratisk i mitt tidigare inlägg. Det gjorde jag på grund av att det vore mera demokratiskt ifall man hade remissbehandlat det omfattande förslag som kom fram från försvarskommittén. Egentligen var det fel tågordning, som jag flera gånger tidigare har sagt. Fredsorganisationen skulle man ta i samband med krigsorganisationen. Försvarsministern hänger hela tiden upp sig på 1987 års försvarspolitiska beslut och säger att han rättar sig efter detta. Därför är han tvingad, bakbunden till både händer och fötter, att verkställa det nu så snabbt som möjligt. Men det hade ju inte varit förbjudet för försvarsministern att komma med ett annat förslag, att gå i något lugnare takt. Det hade varit bättre. Då kanske vi hade fått en bredare majoritet och mer förståelse för de förändringar som försvarsministern nu föreslår. Vi kanske hade fått andra förändringar vid en sådan uppgörelse. Jag menar, herr talman, att det inte är för sent än. Riksdagen har inte fattat något beslut. Det finns möjligheter för socialdemokraterna att ändra sig på den här punkten.

Herr talman! Jag förstår att Arne Andersson i Ljung är litet olycklig. Skälet till att han känner sig olycklig är naturligtvis att moderaterna under hela 80-talet har haft så litet inflytande på försvarsoch säkerhetspolitiken. Det är rätt intressant att ta fram några fakta. Inför 1987 års försvarsbeslut fördes förhandlingar mellan partierna. Jag deltog i detta arbete, och jag har tidigare under en debatt med Arne Andersson anfört en skildring från en som deltog i dessa förhandlingar. Arne Andersson beskriver det som om han varit med, men han lyste med sin frånvaro av kända skäl. Då träffade vi en överenskommelse med folkpartiet. Det var en bra uppgörelse. Arne Andersson må titulera den hur han vill, men jag konstaterade bara att moderaterna vid det tillfället mälde sig ur. Något år senare träffades en bredare uppgörelse där även centerpartiet deltog. Också vid detta tillfälle mälde sig Arne Anderssons parti ur. Jag kan förstå att det känns litet bistert att, som moderaterna, ha försvaret som ett stort intresse och ändå ha ett så litet inflytande. Man åker land och rike runt och försöker ge intryck av att man har inflytande när det gäller dessa frågor, men i realiteten står man utanför. Arne Andersson erbjuder sig nu att vara med igen och jag skall självfallet icke på något sätt föregripa det arbete som ingår i utskottets exklusiva uppgift. Jag har å regeringens vägnar avgivit en proposition i ärendet. Sedan är det försvarsutskottet och denna kammare som har att ta ställning till förslaget. Jag kan ändå säga till Arne Andersson att jag inte på något sätt skruvar på mig. Jag har medverkat till att träffa uppgörelser med ett borgerligt parti vid ett tillfälle och senare även med två borgerliga partier. Om någon har skäl att skruva på sig, så är det icke jag utan Arne Andersson. Vpk har nu något nyanserat sin insats. Nu talas det inte om en direkt nedrustning, utan om att man skall nedrusta på litet längre sikt. Därför gäller det att visa signal. Jag vill ändå säga att svensk säkerhetspolitik och försvarspolitik skall visa signal när man har studerat dessa frågor tillräckligt och noga penetrerat dem. Därför har försvarskommittén fått i uppdrag att gå igenom detta och se på vilket sätt det eventuellt kan påverka vår planering. När detta arbete är slutfört kommer vi att antingen visa någon signal eller också signalerar vi att vi fortsätter som hitintills. Att så att säga ad hoc och spontant visa signaler anser jag icke tillhöra säkerhetspolitikens rätta ansikte. När det gäller beslutet, som fyra av fem riksdagspartier stod bakom, om det nya flygplanet fattades det i syfte att tillgodose svenskt försvars behov. Vad skall vi annars med ett effektivt luftförsvar till om det inte är för att försvara vårt land och skydda vårt territorium? Till Ingvar Karlsson i Bengtsfors vill jag säga att jag inte alls är bakbunden. Jag har funnit att försvarskommitténs arbete är mycket välgjort och att man har mycket goda argument för sina förslag. Det har icke förekommit någon bakbundenhet som har gjort att regeringen i allt väsentligt har kunnat ställa sig bakom försvarskommitténs arbete. Jag vill avsluta på samma sätt som Ingvar Karlsson. Det finns kanske möjligheter för centerpartiet att återigen studera frågan och kanske pröva den på nytt. Det råder full öppenhet för att ansluta sig till socialdemokraterna när det gäller dessa frågor. Man kan fråga sig om det är på det viset, herr talman, att centern gärna ser att socialdemokraterna driver igenom denna strukturförändring för att man sedan skall kunna stå på barrikaderna och säga: Vi ville inte. Det är de elaka socialdemokraterna som är så förfärliga att de vill lägga ned ett antal regementen. Om det här är centerns arbetsfördelning, så bjuder vi socialdemokrater även på detta.

Herr talman! Försvaret är en viktig del av vår säkerhetspolitik, men det utgör bara en del. Sverige behöver en utredning som tar upp säkerhetspolitiken i ett större sammanhang, eftersom säkerhetsbegreppet förändrats och utvidgats och eftersom de politiska och ekonomiska skeendena i världen är helt omvälvande. I prop. 1986/87:95 s. 26 sägs att Sveriges säkerhetspolitik syftar till att bevara vårt lands oberoende, så att vi i alla lägen har frihet att utveckla vårt samhälle politiskt, ekonomiskt, socialt, kulturellt och i varje annat hänseende efter våra egna värderingar och därmed verka för internationell avspänning och en fredlig utveckling. Vi vill alltså behålla rätten att bestämma i eget hus, och det är viktigare än aldrig så många löften om ökat välstånd. Våra EG-förhandlingar bör sättas in i detta säkerhetspolitiska perspektiv, som såvitt jag förstår helt utesluter överstatliga organ för vår del. Utrikesdepartementet bör i likhet med försvarsdepartementet ha ett organ för långsiktiga strategiska studier. Fredsbyggandet är centralt för vår säkerhet. Bidrar Världsbanken och Internationella valutafonden, IMF, till att främja freden? Undanröjs fattigdomen, som kanske är det värsta säkerhetshotet, av bankernas krav på strukturanpassningar? Vad betyder den pågående ekonomiska maktkoncentrationen för världens säkerhet? Detta är exempel på några områden som en säkerhetspolitisk utredning borde undersöka. USA:s och Sovjetunionens utrikesministrar breddade området för överläggningar vid sitt senaste möte. Jämsides med ömsesidig nedrustning anser man t.ex. att det är viktigt att komma till rätta med rubelns vacklande ställning och miljöförstöringen. Ekonomisk och ekologisk kollaps är ett hot också mot säkerheten. Sverige har av misstag drabbats av ett sovjetiskt anfall. Samernas näring och livskvalitet har skadats allvarligt och tusentals människor har berövats sin känsla av trygghet i naturen genom det radioaktiva nedfallet från kärnkraftskatastrofen i Tjernobyl. Tjernobyl visar också att ett land som har kärnkraftverk hotar sin egen befolkning. I Vitryssland är 18 90 av jordbruksmarken förstörd av radioaktivitet och ett område ungefär lika stort som Götaland har nu en hälsovådlig radioaktiv beläggning. Tjernobylkatastrofen uppges också vara en av orsakerna till Sovjetunionens dåliga ekonomi, vilket utgör ett hot mot perestrojkan. Vitryssland vädjar i FN om internationell hjälp. Miljöbistånd är ett nytt viktigt inslag i säkerhetspolitiken. Centern har till höstriksdagen avgett en motion för kraftfullt miljöbistånd till Polen och Baltikum. En säkerhetspolitisk utredning skulle se till att Sveriges internationella agerande blir entydigt fredsbyggande. Vi bör utreda former för att FN skall kunna sluta legitimera organ som man en gång initierat, men som inte längre är konstruktiva. Det internationella atomenergiorganet, IAEA, har av FN:s generalförsamling en gång fått följande stadga i art. 2 som handlar om syftemål: ”Organet skall söka påskynda och utvidga atomenergins bidrag till fred, hälsa och välstånd i hela världen. Det skall efter förmåga tillse att hjälp som lämnas av organet självt eller på dess begäran, eller som ställts under dess övervakning eller kontroll, icke användes på sätt att den främjar något militärt ändamål”. Det står emellertid numera klart att kärnkraft är den lättaste vägen till kärnvapen. IAEA bidrar därför till vapenspridning i stället för att förhindra den. FN måste ändra IAEA :s mandat! Vår trovärdighet försvagas av att Sverige som medlem i IAEA:a styrelse med liv och lust försvarar kärnkraften, samtidigt som riksdagen varje år sedan 1980 slagit fast att kärnkraften skall avvecklas i vårt eget land. En säkerhetspolitisk utredning skulle ta fasta på Brundtland-rapportens förslag om en hållbar, bärkraftig utveckling, dvs. a sustainable development. Det är utmärkt att utrikesdepartementet i januari 1990 kommer att stå som värd för ett FN-seminarium om nya och förnybara energikällors roll i integrerad landsbygdsutveckling i u-länderna. För att bli trovärdiga måste vi dock själva förverkliga Brundtlandrapportens rekommendationer om en halverad energianvändning för i-länderna. Då visar vi att förnybara energikällor också räcker för en fortsatt välfärdsutveckling i ett i-land. Vill vi inte själva leva upp till en hållbar och bärkraftig utveckling, skall vi inte tro att vi kan få u-länderna att vilja det. Skulle u-länderna få lika mycket energi som vi nu använder, skulle miljökatastrofen vara en faktum. Herr talman! Den ökande användningen av kemikalier hotar miljön. Det visar sig också att en av orsakerna till att det är svårt att övervaka ett förbud mot kemiska vapen är att man lätt kan ställa om en bekämpningsmedelsfabrik till vapenproduktion. Det är delvis samma ämnen i olika koncentrationer som används! Det biologiska jordbruket är säkrare. Det ökar också jordens bördighet och ger en uthållig försörjning. Det är mindre sårbart och mindre beroende av resurser utifrån. Sådana aspekter bör vägas in i en säkerhetspolitisk utredning.

Herr talman! Viktiga förhandlingar pågår för närvarande mellan EFTA och EG. Det är viktigt att förhandlingarna inte helt prioriteras till att omfatta handelsområdet och tjänsteområdet. Jag är säker på att så snart man inom EG har enats om hur flödet av kapital skall ingå i samarbetet, kommer snabbt frågan om hur nordiskt kapital skall ingå i den inre marknadens regler att tas upp i EFTA-EG-förhandlingarna. De flesta nordiska politiker bejakar en ökande integration i Västeuropa. Utifrån en nordisk synvinkel är det mycket viktigt att den fjärde friheten, för personer, också innefattar en omfattande social dimension för samarbete. Nordiska rådets många samarbetsavtal, konventioner och projekt kan ge en bild av hur ett medborgarnas Europa skulle kunna få ett bra socialt innehåll. Näringslivet och bankerna pressar på för att få snabba och omfattande överenskommelser när det gäller samarbete för handel med varor och tjänster samt kapitalplaceringar och banktjänster. Det är bra. Däremot är det både olycksbådande och upprörande när Svenska arbetsgivareföreningens ordförande, moderaten Ulf Laurin, i dag frankt förklarar att han varken vill ha övergripande avtal eller lagstiftning om samarbete kring arbetsrätten, som innefattar medbestämmandefrågor, information och bevakning av arbetsmiljön från de anställdas sida. Han anser alltså att företagsledare och kapitalplacerare skall få åka fritt fram på banade vägar, helst i hög hastighet, i den västeuropeiska integrationen, medan de anställda skall tvingas att tränga sig igenom en djungel av olika nationella bestämmelser och branschönskemål, utan att ens ha en orienteringskarta. Jag hoppas att hans partikamrater i riksdagen kan tala honom till rätta. Är det möjligen så att flera ledamöter i riksdagen anser att Sverige skall vara pådrivande i fråga om varor och kapital för att uppnå ett så nära samarbete som möjligt, men vara bromskloss i fråga om medborgarnas sociala rättigheter inom arbetsrättens och arbetsmiljöns område? Vid den senaste sessionen med Nordiska rådet röstade en majoritet för gemensam nordisk lagstiftning om koncernfackligt samarbete. Arbetsgivareorganisationerna har i flera år blockerat en lösning av frågan genom att hänvisa till avtalsvägen, en väg som de visade sig inte vilja beträda. Arbetsrätten utgör en viktig del av de sociala rättigheterna. Den medverkar också till att skapa konkurrensneutralitet mellan olika stater och olika block. Den måste vi också kunna förhandla med EG-stater om. Låt oss börja med att finna en nordisk lösning. Herr talman! Det är glädjande att utrikesdepartementets handelsavdelning i sin redovisning av integrationsarbetet våren 1988-mars 1989 slår fast att om vi inte når fram till ökat samarbete genom EFTA-EG-förhandlingar bör nordisk samordning kunna användas som förhandlingsbas. Nordiska rådet arbetar såväl på ministernivå som i parlamentarikerutskotten och i särskilda utredningar med att utvidga och förstärka det nordiska samarbetet och söka anpassa det till EG:s regelverk. Vi bör också i ökad utsträckning kunna använda nordiska lösningar på samarbetsbehov som modell vid EFTA-EG-förhandlingar. Om en månad håller Nordiska rådet sin extrasession om integrationsarbetet i Europa. Ett enigt och väl samarbetande Norden kan bli en hävstång för Sverige i det västeuropeiska integrationsarbetet.

Herr talman! Jag vet att det egentligen inte behöver sägas, men låt mig ändå göra den markeringen att moderata samlingspartiet på sin partistämma 1985 satte upp medlemskap i den europeiska gemenskapen med bevarad säkerhetspolitisk självständighet som mål för integrationsarbetet. Låt mig också utomordentligt tydligt markera att moderata samlingspartiet lojalt står bakom de båda riksdagsbeslut som utgör ramverket för vårt nuvarande integrationsarbete. I det långa perspektivet är det fråga om ett högt satt mål och i det korta perspektivet ett engagerat arbete för att bygga grunden för att nå målet. Vi befinner oss nu i en mycket aktiv period av kontakter — som dock inte är förhandlingar, Grethe Lundblad — mellan EFTA-nationer och EG i syfte att bygga en plattform för förhandlingar. Det är då utomordentligt viktigt att det inte sänds ut signaler av tvekan eller vacklan ifrån Sveriges riksdag om vår beredvillighet och beredskap att genomföra dessa kontakter med kraft och engagemang. Syftet är att kontakterna denna höst skall föra oss till den plattform som gör det möjligt för oss att få delta i förhandlingar. Vägen till plattformens färdigställande är inte problemfri. Vi ställs inför krav på att göra tillgängligt övervakningssystem, system för att tillse efterlevnaden av träffade avtal och system för att lösa uppkomna tvister. Envar som har sysslat med internationellt arbete, eller t.o.m. med arbete där parter av vilket slag det vara må har att reglera sina mellanhavanden, är van vid att finna lösningar på denna typ av problem. Detta är inget unikt. Låt oss inte dramatisera dessa frågor, såsom har skett här i riksdagen, så att EG uppfattar det som att vi inte står bakom det riksdagen har bestämt. Såsom en del av det som vi hoppas skall bli förhandlingar möter vi emellertid en ny dimension av problem, nämligen de som består i att vi tillsammans med EG skall fortsätta att utveckla integrationen i Västeuropa. Vi måste skapa institutioner för en samverkan mellan EFTA-staterna och EG, och vi måste såsom medlemmar av EFTA-staternas grupp aktivt verka för och stödja denna organisations möjlighet att tala med en röst. Ty bara om dessa två förutsättningar kan uppfyllas kan vi vänta oss en verkligt framgångsrik förhandling där EFTA-nationerna, som är en betydande marknad för EG nationerna, står samlade och beredda att åstadkomma det som är nödvändigt för framtiden, dvs. en institutionell plattform för fortsatt utveckling. Det har talats om att detta skulle innebära en eftergift av suveränitet, eller att det skulle innebära ett tillskapande av överstatlighet på ett sätt som inte vore acceptabelt. Låt mig säga att jag ser det egentligen tvärtom. Genom att aktivt delta i och aktivt påverka innehållet i det som vi hoppas skall bli förhandlingar, utsträcker vi i verkligheten svensk suveränitet och svensk hållning i väsentliga frågor till den västeuropeiska integrationen. Vi får tillfälle att delge andra våra värderingar, och vi får tillfälle att i ett stort viktigt internationellt forum uttrycka vår mening och söka påverka en utveckling som berör en hel världsdel. Det menar jag är verkligen att utsträcka svensk suveränitet. Den motsatta hållningen är den knutna handens politik. Den hållning som vi visar och som vi menar skall vara normgivande för svensk EG-politik när förhandlingarna börjar är den öppna handens politik. Grethe Lundblad tog upp frågan om arbetsrättens betydelse, och jag kan väl använda återstoden av detta anförande till att diskutera den frågan i stället för vad jag hade tänkt från början. Frågan är viktig och intressant. Utvecklingen av en arbetsrätt inom EG har en lång historia bakom sig. Det finns en lång rad försök att åstadkomma en internationellt sammanhållen arbetsrätt inom EG-gruppen. Den har ännu inte nått framgång. Det är alldeles klart, som Grethe Lundblad säger, att hela EG-gruppen, liksom alla som sysslar med internationella förhandlingar av denna typ, är medveten om att arbetsrätten är en väsentlig del av konkurrenslikheten. Jag är alldeles övertygad om att det utbyte av erfarenheter och kunskaper som sker emellan nationerna i Europa också kommer att bereda möjligheten till att åstadkomma en utjämning i de små skillnader som alljämt finns inom arbetsrättens område. Jag ser det såsom alldeles uppenbart att en del av den utvecklingen kommer att bli den i och för sig eftersträvansvärda samverkan som skulle kunna ske emellan fackföreningar inom företag som är verksamma inom samma koncern. Jag tror inte att moderata samlingspartiets representanter i denna kammare någon gång givit uttryck för en negativ hållning i sig till koncernfackligt samarbete. Vad som emellertid behövs är att man diskuterar och utvecklar former för sådant samarbete som inte i onödan åstadkommer regleringar och tvång som kan vara svåra att få genomförda. I stället skall samarbetet bygga på en verklig önskan till utveckling och samverkan. Till sist en tankegång som jag också sänder till Grethe Lundblad. Hon tog upp Nordiska rådets verksamhet. I Europa är en kontakt, en hand, riktad mot de baltiska staterna och Polen för oss moderater i främsta hand en angelägen uppgift. Vi har föreslagit att Nordiska rådet skall öppna sin dörr litet grand på glänt för de baltiska staterna och Polen. Såsom observatörer skulle de få delta i Nordiska rådets överläggningar. Men det förslaget har avvisats på formella grunder. Jag tror att den gesten skulle vara en gest av stor betydelse för att utveckla den europeiska integrationen även österut.

Herr talman! Jag vill först tacka Nic Grönvall för hans uttalande om koncernfackligt samarbete. Jag hoppas verkligen att han får rätt i sin förhoppning om att vi om några år kommer dithän att vi får ett ökat samarbete mellan de fackliga organisationerna, arbetsgivarorganisationerna och företagen i både Norden och EG. Beträffande de baltiska staterna och Nordiska rådet vill jag nämna att det är riktigt att det kom en anhållan från moderat håll om att Nordiska rådet skulle ta kontakt inte med de baltiska staternas parlament utan med folkfronterna. Just i detta förhållande låg vår stora tveksamhet. Vi ville inte ta kontakt med folkfronten, eftersom Nordiska rådet är ett parlamentarikerorgan. Vi ville i så fall ta kontakt med parlamentet. Nordiska rådets presidium har på skriftlig anhållan från Anker Jörgensen i Danmark beslutat att uppmana Nordiska rådets utskott att ha en ökad kontakt med de baltiska staterna. På ett mjukt och långsamt sätt skall vi försöka närma oss ett ökat samarbete över Östersjön.

Herr talman! Jag har fått höra att vi skall föra den öppna handens politik i våra EG-förhandlingar. Självfallet vill Sverige vara öppet inför alla förhandlingar internationellt och med våra närmaste grannar. Nic Grönvall har sagt att Sverige genom att komma med i en förhandling har möjlighet att föra fram våra värderingar i ett mycket viktigt forum. Sedan skulle vi utan vidare finna oss i vad som beslutas. Men om våra värderingar inte uppskattas av majoriteten inom EG — vi har framfört våra åsikter, men man beslutar att inte följa dem — som har skett för Danmark, som är medlem i EG, skall vi då finna oss i att tvingas lyda domstolar och överstatliga organ? Är det inte mycket värt att vi i Sverige behåller vårt oberoende? Anser moderaterna att vi skall sälja vårt oberoende för fagra löften om ökat välstånd?
Herr talman! Det här var ett inlägg av den typ som förekommer i denna känsliga fråga och som är så utomordentligt negativt för vår omvärlds avlyssning av den debatt som förs i vår riksdag. Denna debatt är viktig, och det är angeläget att riksdagsmän vaktar sina ord och är noga med vad de säger. Här är inte tal om att sälja ut något, Birgitta Hambraeus. Det är inte tal om att finna sig i vad någon beslutar. Det grundläggande och viktiga är att ett deltagande i den europeiska integrationen är en oerhörd tillgång för vår nation, och det är en lika oerhörd tillgång att få vara med och besluta om villkoren för och sättet för hur denna integration genomförs. Genom att beskriva denna goda tillgång i klichéer sådana som de Birgitta Hambraeus använder, ger hon just omvärlden ett intryck som inte står i överensstämmelse med vad denna riksdag har bestämt. Det finns skäl att centerpartiets debattörer i denna fråga ser till att de inte står för dessa signaler, ty de står bakom riksdagens beslut.
Herr talman! Jag är glad för Nic Grönvalls tillrättaläggande. Han menar alltså inte att Sverige skall underkasta sig någon överstatlig domstol eller annat organ. Jag har inte nekat till att vi skall vara med och förhandla och att det självfallet är viktigt att vi får framföra våra synpunkter i förhandlingarna. Men i Nic Grönvalls första inlägg fann jag antydningar om att vi skulle, genom att komma närmare EG, påverkas och vara tvingade att lyda ett överstatligt organ. Det var detta jag ville kraftfullt markera. Nic Grönvall vet naturligtvis att detta är mycket känsligt. En av de fyra arbetsgrupperna inom EG/EFTA arbetar med detta. Det är viktigt att vi i Sveriges riksdag fastslår att vi inte vill ge upp Sveriges oberoende.
Herr talman! Det är just vårt oberoende som vi värnar om genom att vara delaktiga i utvecklingen. Genom att utöka Sveriges deltagande i dessa viktiga förhandlingar som ingår i en utveckling som är en av de mest betydelsefulla på vår jord bevarar vi vårt oberoende och utsträcker vår suveränitet. Om centerpartiets företrädare verkligen vill delta i dessa förhandlingar i syfte att uppnå riksdagsbeslutets innehåll, måste de också vara på det klara med att det resultat dessa förhandlingar leder till måste efterlevas. Vi kan inte säga två saker på en gång — Birgitta Hambraeus. Riksdagsbeslutet är entydigt. Vi skall söka ett så nära samarbete som möjligt med EG för att uppnå eftersträvade mål. Om ni i centerpartiet inte söker det samarbetet och vill uppnå de målen, skall ni säga ifrån i tid så att inte något missförstånd råder när det gäller vilka partier som står bakom riksdagens beslut.

Herr talman! Om man frågar en europé vilken politisk uppgift som är viktigast, får man med all sannolikhet svaret att det är att bevara freden i Europa. Alla vet ju att även ett krig med enbart s.k. konventionella vapen i vår vapentäta, tätt befolkade världsdel skulle medföra ofattbara skador och lidanden. Om dessutom kärnvapen skulle sättas in mot bl.a. större städer vore det slutet för den europeiska civilisationen. Att bevara och trygga freden är därför i vårt tid en gränsöverskridande europafråga. De europeiska demokratierna sökte i slutet av 40-talet olika vägar för att trygga sin säkerhet. Sovjet, lett av Stalin, uppfattades då som ett expansivt och militärt överlägset land. Det kommunistiska systemet påtvingades efterhand samtliga de länder där Röda armén marscherade in. Mot den bakgrunden var det för många länder i Västeuropa naturligt att söka sin säkerhet i en försvarspakt med Förenta Staterna. Detta gällde inte minst för de länder som hade Förenta Staterna att tacka för sin återvunna frihet. Mellan NATO och Warszawapakten uppstod ett utrymme som gjorde det möjligt för oss i Sverige att bibehålla vår alliansfrihet. I ett Europa där någon stormakt blivit helt dominerande hade inte något sådant utrymme funnits. Säkerhetspolitiken är en grundläggande uppgift för varje stat. Anslutning till en försvarsallians kan för en del stater vara ett medel att öka säkerheten. Andra kan i samma syfte välja att stå alliansfria. I båda fallen söker man den lösning som man tror bäst främjar den egna nationens intressen. Ingen av vägarna kan därför anses ha moraliskt försteg framför den andra. Herr talman! Vid en viss tidpunkt var uppdelningen av Europa i två motstående block — ideologiskt, politiskt och militärt — möjligen nödvändig. I ett längre perspektiv framstår den som orimlig. Dagens situation är också en annan än den som rådde kring slutet av 40 och början av 50-talet. Man är nu på ömse sidor medveten om att rustningsnivån är väsentligt högre än vad som är nödvändigt för att trygga parternas säkerhet. Det är därför glädjande att det under de senaste åren har kunnat ingås avtal om förtroendeskapande åtgärder och om ömsesidiga vapenreduktioner. Nedrustning förutsätter ett mått av avspänning och bidrar samtidigt till ökad avspänning. Den nu inledda processen, som präglas av större öppenhet och vilja till samarbete mellan öst och väst, är för Europa något av det mest lovande som hänt. Herr talman! Det reformarbete i öst, som bär Gorbatjovs signum, har kommit till stånd därför att den socialistiska planhushållningen och det statliga informationsmonopolet lett till ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt haveri. För varje år som gått har det socialistiska Östeuropa på nästan alla områden halkat allt längre efter väst. Sovjet kan beskrivas som en koloss på lerfötter. Kolossen, det som gör Sovjet till en supermakt, utgör dess förmåga att militärt förgöra stora delar av sin omvärld. Lerfötterna är oförmågan att engagera medborgarna och varaktigt stimulera deras arbetsvilja och initiativkraft. Systemets nackdelar har blivit allt mer påtagliga. Den ekonomiska stagnationen i öst undergräver på lång sikt också Sovjets möjligheter att förbli en militär supermakt. Gorbatjovs strävan att hålla nere rustningskostnaderna, öka arbetsmotivationen och produktionen syftar till att få fart på den sovjetiska ekonomin. Saken kan korrekt uttryckas så, att frihet, demokrati och marknadsekonomi — dvs. grundläggande liberala värden — visat sin överlägsenhet. Dessa värden har varit vägledande vid uppbyggnaden av EG, som genom sin sam manhållning och sin storlek allt mer framstår som den verkligt betydelsefulla kraften i Europa i alla avseenden utom den rent militära. En sak är klar. Hade utvecklingen varit den motsatta, dvs. om det socialistiska Östeuropa visat sig mer framgångsrikt, hade aldrig perestrojka och glasnost blivit några begrepp. Länderna i Östeuropa visar i dag en påtaglig önskan att vidga sitt samarbete med i första hand EG men också med andra länder i Västeuropa. Jag tillhör dem som anser det viktigt att denna önskan får ett positivt gensvar. Östeuropa bör nu ges ökade möjligheter att inhandla företagskunnande i vid mening — varor, teknik och kapital — bl.a. för att minska miljöskadliga utsläpp. På lång sikt ligger det också i hög grad i Västeuropas intresse att reformarbetet i öst når framgång. Kanske befinner vi oss nu i inledningen av en period av successivt ökande avspänning och samarbete i Europa som helhet. Utvecklingen mot pluralism och ekonomisk nyordning på flera håll i öst, om också långt ifrån överallt, ger viss realism åt sådana förhoppningar. För utvecklingen i Europa som helhet är det väsentligt att integrationen i Västeuropa fortsätter och fördjupas och visar på vad som därigenom kan åstadkommas i form av bl.a. välstånd, social rättvisa och förbättrad miljö. Det är därför angeläget att EGs inre marknad blir av som planerat och att EFTA-länderna, däribland Sverige, blir delaktiga av den. Om reformarbetet i öststaterna utvecklas väl, ökar också möjligheterna att avtalen mellan dessa stater och EG efter hand byggs ut och leder till ökad integration i hela Europa. Om förhållandena i vår världsdel skulle utvecklas på det positiva sätt som här har skisserats, skulle de hotbilder som i dag gör alliansfriheten till ett centralt inslag i den svenska säkerhetspolitiken förlora i betydelse. Ett fullvärdigt svenskt medlemskap i EG kunde då visa sig både möjligt och önskvärt. Då kunde vi också inom den Europeiska gemenskapen få ett inflytande, som svarar både mot vårt växande beroende av gemenskapen och mot det vi kan bidra med som en demokratisk, human och ekonomiskt utvecklad kulturnation i Europa.

Herr talman! Jag skall nöja mig med att just nu ta upp två sidor av EG frågan som jag tycker är för litet debatterade. Den ena har berörts här tidigare, och det är frågan om demokrati. Med risk för att provocera Nic Grönvall litet extra gör jag det ändå. Det verkar som om han behöver en lektion i hur EG:s struktur ser ut. Det är nämligen så att den skiljer sig avsevärt från uppbyggnaden av den svenska demokratiska staten. Ministerrådet är det formellt högsta beslutande organet. Där är förhandlingarna hemliga. Omröstningarna är också hemliga. Protokollen från mötena är hemligstämplade. EG-kommissionen, det forum där det verkliga arbetet och beslutsfattandet försiggår, är den enda instans i EG-byråkratin som får komma med några egentliga förslag trots att ledamöterna där inte är demokratiskt valda. Varken ministerrådet eller medlemmarna i EG-parlamentet får presentera några egna förslag. Kommissionen består av 17 ledamöter, de fem största länderna tillsätter två var och de mindre en. Besluten fattas genom omröstning och enkelmajoritet, dvs. att de fem största länderna kan rösta ner de sju övriga! Och inte nog med det, det står också inskrivet i Romtraktatet att medlemmarna inte får representera de nationella regeringarna eller parlamenten. De får bara tillvarata EG:s gemensamma intressen, inte ta hänsyn till instruktioner från sitt eget lands regering eller sitt eget lands medborgare. Men EG-parlamentet då, där finns väl ändå en representation från varje land? frågar man sig. Visst, där finns 518 ledamöter, folkvalda representanter från varje land, men de har inget att besluta om. EG-parlamentet är bara rådgivande. Så till kronan på verket i det här bygget: EG-domstolen. Där sitter 13 ledamöter, enligt praxis en jurist från varje medlemsland plus en extra från något av de största länderna. EG-domstolen dömer inte bara efter innehållet i olika lagar och avtal, utan den dömer också, eller kanske framför allt, utifrån vad som är fördelaktigt för integrationsprocessen. På det sättet har EG domstolen utvecklat en praxis som fått vittgående konsekvenser för enskilda länder. Det står visserligen ingenstans i Romfördraget att EG:s regler skall upphäva ett enskilt lands lagar och förordningar, men i praktiken har redan den principen antagits — om man ser på de domar som avkunnats. EG-domstolen är också den instans som beslutar att en vara som är godkänd i ett land också automatiskt skall vara godkänd i alla andra EG-länder. Alltså: Lagförslag som ministerrådet av olika skäl inte har genomfört kan antas av EG-domstolen. Vill man hårddra kan man faktiskt säga att i EG kan 13 jurister fatta beslut om 320 miljoner människors liv, hälsa och framtid — också om våra liv, vår hälsa och vår framtid om moderaterna får som de vill. Det är långt, herr talman, från formuleringen i vår egen grundlag om att ”all offentlig makt i Sverige utgår från folket”. Varför, vill jag fråga, är ni beredda att sälja ut vår möjlighet till självbestämmande? Framför allt vill jag ställa den frågan till moderaterna, som ju öppet och utan att skämmas driver kravet på svenskt medlemskap. Men jag vill också ställa frågan till de övriga partierna. Varför tar ni inte upp demokratifrågan i EG-debatten? Är inte det nästan den viktigaste frågan i en tid då allt fler människor, med rätta, uppfattar att de har allt mindre att säga till om? I en tid då allt fler människor, med rätta, uppfattar beslutsfattare som ett folk för sig, vitt skilda från den verklighet som är de flestas vardag. Inte minst är demokratifrågan viktig för oss kvinnor. Möjligheten för oss att vara med över huvud taget i den politiska processen är att arbetsformerna är förenliga med ett vanligt socialt liv, med föräldraskap och familjeliv, med omvårdnad och omsorg. Kvinnoliv är raka motsatsen till EG:s ”ökade rörlighet”. Barn kräver kontinuitet, en lugn bas, en bekant omgivning, lekkamrater och ett socialt skyddsnät. Svensk socialpolitik innebär att jämförelsevis många av de här förutsättningarna går att uppfylla, utan att vi kvinnor tvingas att bli låsta i en hemmafruroll. Långt ifrån allting fungerar bra, men man kan nog utan överdrift säga att den svenska reformpolitiken runt barnafödandet och barnens uppväxt är unik i världen. I den mån det finns motsvarande förmåner i andra västeuro peiska länder, är det ofta via privata försäkringar eller i organiserade samarbeten för de ekonomiskt starka. Det innebär alltså att även om jag som kvinna skulle vara eftertraktad på den västeuropeiska arbetsmarknaden, skulle jag ha svårt att få motsvarande stöd om jag inte är ekonomiskt mycket privilegierad. Är jag det kan jag antingen köpa mig en barnstugeplats eller läkarvård, eller också kan jag köpa mig ett hembiträde bland alla de miljontals kvinnor som går arbetslösa i den västeuropeiska arbetarklassen. Det är alltså troligt att den så eftertraktade ökade rörligheten för individer och tjänster blir en rörlighet som i första hand gäller männen. När vi kvinnor blickar in i framtidens EG-samarbete, där marknaden får ett fritt spelrum, kan vi se samma sak som tidigare under historiens gång: Männen tvingas flytta till de ställen där det finns arbete och vi kvinnor blir kvar hemma. Då inställer sig frågan: Vad är det som blir kvar här hemma för oss kvinnor? Vi vet att två tredjedelar av alla kvinnor som yrkesarbetar i Sverige är sysselsatta inom den offentliga sektorn, som har befriat oss från det obetalda arbete som vi tidigare utförde gentemot familj, släkt och grannar. Vi får också stöd i Sverige genom lagar för jämställdhet och genom familjepolitiken. Det finns dock också en baksida. Statliga besparingar drabbar oss kvinnor som anställda, och statliga besparingar drabbar oss eftersom vi är beroende av den offentliga vården och omsorgen för att över huvud taget kunna arbeta. Vad kommer då EG-anpassningen att innebära för den offentliga sektorn? I EG:s vitbok står inte ett ord. Bland den svenska regeringens alla EG-arbetsgrupper finns inte en enda som sysslar med den frågan! Det är en skandal, och säkerligen också en konsekvens av att regeringens EG-administration är totalt dominerad av män, förutom Anita Gradin och Antonia Ax:son Johnsson som tillsammans med andra näringslivsrepresentanter har plats i Rådet för Europafrågor men som knappast kan förväntas företräda den offentliga sektorns kvinnor. Alltså: Vad kommer att hända när den svenska skattepolitiken till fullo harmoniseras med EG:s? Hur går det med den svenska välfärdsmodellen som bygger på skattefinansiering? Ser vi redan i dag kanske början av den utvecklingen, när den offentliga sektorn här i Sverige rister under personalkris, vårdköer och låga löner? Kommer det vid en EG-harmonisering att finnas några pengar kvar till familjepolitiken? Under hela 80-talet har hela västvärlden fått uppleva en nyliberal orientering i den ekonomiska politiken. Ett av de viktigaste inslagen är minskade offentliga utgifter. Eftersom kvinnorna både har lägre löner och dessutom är starkast knutna till den offentliga sektorn, i alla länder, har också följden blivit att nyfattigdomen i första hand är en kvinnornas fattigdom. I Sverige har inte den här utvecklingen varit så extrem som i andra länder, men för första gången sedan flera decennier börjar faktiskt löneskillnaderna mellan män och kvinnor att öka. Jag vill alltså, herr talman, ställa frågan till regeringen och alla andra EG-ivrare: Hur skall det bli med alla kvinnor som inte kastar sig över gränserna in i den stora västeuropeiska gemenskapen? Skall vi driva den offentliga sektorn för nålpengar från staten, eller hur har man tänkt sig? Frågorna är många, och svaren har hittills lyst med sin frånvaro. Jag vill uppmana regeringens företrädare att omedelbart tillsätta en arbetsgrupp med kvinnor, som får i uppdrag att utreda EG-harmoniseringens konsekvenser för den offentliga sektorn.

Herr talman! Det är mycket bra att Gudrun Schyman tar upp frågorna om den demokratiska förankringen av besluten inom EG. Det är alldeles uppenbart att det ligger i vårt intresse liksom i EG-medborgarnas intresse att de demokratiska institutionerna fungerar allt bättre. Någonting är också på väg att hända. Inte minst har det av Gudrun Schyman baktalade europeiska parlamentet fått väsentligt ökade maktbefogenheter och väsentligt större möjligheter att påverka besluten inom EG än de Gudrun Schyman gav uttryck för. Jag vill också peka på några andra inkonsekvenser i Gudrun Schymans resonemang. De beslut som Ministerrådet fattar är självfallet offentliga. Det är sådant som är lag och som skall bli lag inom EG, och lagar måste människor känna till för att kunna rätta sig efter dem. Det är odiskutabelt. Gudrun Schyman blir upprörd över att Gemenskapens tjänstemän har till uppgift att tillgodose hela Gemenskapens intresse, inte att i sitt arbete som tjänstemän företräda sina länder. Precis samma förhållande gäller för deras del som för FN-tjänstemän. Också de har till uppgift att företräda organisationens, dvs. hela världens intressen, inte sin egen nations intressen. Märkvärdigare än så är det faktiskt inte. Herr talman! Det är bra att Gudrun Schyman tar upp jämställdhetsfrågorna. Vi har säkerligen i de avseendena mer att komma med i samarbetet med EG än många andra länder som deltar i det samarbetet. Jag tror att vi har kommit en bra bit längre än många andra länder har gjort. Därför tycker jag också att det är viktigt att man ser över på vad sätt Sverige kan medverka till att de landvinningar som vi gjort inom jämställdhetspolitiken kan bli bekanta och så långt möjligt föras ut inom de gemensamma ramar för samarbete med EG som vi nu arbetar för att uppnå. Jag vill emellertid också peka på att det vore bra om den utredning som Gudrun Schyman föreslår även såg över vad som händer för kvinnorna i Sverige, om vi inte uppnår det nära samarbete som riksdagen har uttalat sig för. Om vi inte gör det, och resultatet blir att svenska forskningsavdelningar, industrier och annat lägger över mer och mer av sin verksamhet till EG-området, vilka konsekvenser får det för sysselsättningen i Sverige och inte minst för kvinnorna i vårt land? Även den aspekten måste beaktas i sammanhanget.
Herr talman! Hadar Cars har delvis gått till rätta med de värsta felaktigheterna i Gudrun Schymans inlägg, och det skall inte repeteras. Jag kan i stället ta fasta på det sista som hon sade. Hon undrade varför svaren på hennes frågor uteblev. Sanningen är naturligtvis den att frågorna är formulerade utifrån en sådan vrångbild att några svar egentligen inte behövs. Gudrun Schyman anklagar EG för att sakna känsla för demokrati och för att vara en odemokratisk organisation. Det måste ju i grunden betyda att Gudrun Schyman här säger att de tolv medlemsstater som tillsammans formulerat reglerna för EG:s samverkan är odemokratiska stater. Vill hon verkligen påstå det tycker jag att hon också skall säga det. I en demokratisk beslutsprocess har dessa stater enats om ett unikt framgångsrikt statsbygge, som präglas av stark självkänsla. Detta har demokratiska beslutsprocesser skapat. När det sedan gäller Gudrun Schymans inlägg om kvinnornas ställning i ett blivande integrerat Europa vill jag säga att den frågeställning som hon tar upp präglas av en konservativ kvinnosyn, som jag saknar varje känsla för. För oss moderater och jag tror för varje modern svensk är jämställdheten mellan könen en självklarhet. När man här strör ut vårdslösa formuleringar, som skulle antyda att det fanns en ringaktning för kvinnan och en strävan att hålla kvinnan tillbaka i Europaintregrationsarbetet, talar man mot bättre vetande, Gudrun Schyman. Det parti som jag företräder utgår från jämställdhet som en självklarhet.

Herr talman! Jag skall börja med det som sades sist om jämställdheten. Jag tror, Nic Grönvall, att vi umgås i litet olika salonger när vi gör våra Europabesök. Jag har haft möjlighet att både se med egna ögon, tala med människor och också läsa rapporter om hur det ser ut i de EG-länder som i dag utgör den europeiska marknaden. Det finns en massarbetslöshet, och vilka är de dominerande grupperna bland de arbetslösa? Jo, ungdomar och kvinnor. De sociala rättigheterna har inte alls den storlek och utbyggnad som de som gäller för oss här i Sverige. Man har också en annan tradition än vi när det gäller synen på kvinnor och kvinnors arbete. Att säga något annat är rena fantasierna, och det kan Nic Grönvall inte vara ovetande om. Att svaren på frågorna om den offentliga sektorn uteblir är faktiskt ganska upprörande. När man ringer upp till de olika departementen och frågar vem som sysslar med en utredning om konsekvenserna för den offentliga sektorn av en EG-harmonisering säger man: Ingen. Jag tror att det inte heller för Nic Grönvall är obekant att de sociala frågorna och den sociala dimensionen är djupt undervärderade i EG-arbetet och att faktiskt en grupp inom EG-parlamentet, trots att den inte har särskilt mycket att säga till om, åtminstone har upphävt sin stämma och sagt: Blir det ingen fart på de sociala frågorna kommer vi att obstruera i de andra frågorna, om den ekonomiska integrationen. Detta gör man inte bara för skojs skull, utan därför att det faktiskt finns en verklighet där de sociala frågorna har undervärderats och nonchalerats av den enkla anledningen att EG inte har kommit till för att lösa dessa. När jag säger att strukturerna är djupt odemokratiska menar jag det. Jag säger inte att de beslut som fattats av medlemsländerna är odemokratiska, men de länderna har gått med på att underordna sig överstatliga organisatio ner på ett sätt som jag tycker vore främmande för en demokratisk stat som Sverige. Vi har inte sådana traditioner, och låt oss för Guds skull inte införa dem heller. Jag vill till den som ifrågasatte min uppgift säga att mötena och protokollen är hemliga. Man får faktiskt inte avslöja vem som har fattat vilka beslut, hur röstningarna har gått till och vilka ministrar som har haft vilka åsikter. Skulle en tjänsteman vara så modig — hur man skall beskriva det beror naturligtvis på hur man ser på saken — att han yppar något sådant får han sparken. Dessutom blir han enligt vad jag har läst fråntagen sin pension. Det är fakta i målet. Vad sedan gäller frågan om suveräniteten och överstatligheten menar jag att en fråga som är förbisedd av samtliga talare här är de militära dimensionerna av EG-samarbetet. Jag begriper inte varför man inte talar om det heller. Lika väl som vi säljer ut vår självbestämmanderätt i sociala och ekonomiska frågor gör vi det faktiskt också vad gäller säkerhetspolitiken. Det enda som jag saknade i Birgitta Hambraeus tal var en redovisning av att EG också har konsekvenser för fred och nedrustning vilka inte är så hoppingivande.

Herr talman! Gudrun Schyman pekade på arbetslösheten i den europeiska gemenskapen. Den ligger nu på 9,2 26 och har varit snabbt sjunkande under det senaste året. Den var större i EG-länderna innan EG bildades. Utvecklingen genom EG har bidragit till att öka sysselsättningen. Inte minst har flera kvinnor i dag förvärvsarbete inom EG än vad de hade innan Gemenskapen tillkom. Sedan är det naturligtvis roligt att Gudrun Schyman följer vad som händer i det europeiska parlamentet. Jag lyckönskar henne till det. Parlamentets roll växer snabbt, som jag sade, och det har i dag ett direkt inflytande på lagstiftningsarbetet inom Gemenskapen. Vad som i verkligheten inträffar är att de stater som deltar i EG underordnar sig överstatliga beslut. Men det är inte kvintessensen i det hela, utan det avgörande är att dessa stater gemensamt bestämmer sig för att fatta beslut tillsammans och har former för att göra detta som innebär att en stat inte kan bromsa utvecklingen, om de andra staterna skall gå vidare. Man delar alltså på nationell suveränitet. Det är förutsättningen för att man skall kunna riva nationsgränserna, och det är det som är EG:s mål. Förr i tiden fanns det inom den kommunistiska rörelsen en vilja till internationalism. Man förstod betydelsen av att nationsgränserna skulle utplånas och av att människor vid sidan av nationsgränserna skulle kunna utvecklas tillsammans. I dag sjunger kommunismen den trångsynta nationalismens höga visa. Det är en skam att den utvecklingen har drabbat kommunismen.

Herr talman! Det är besynnerligt att Hadar Cars skäms över att jag tycker att vi skall ha vårt nationella självbestämmande och vår suveränitet kvar i Sverige. Det är i så fall folkpartiet som har drabbats av en mycket beklämmande utveckling. Det är intressant att se hur positiv man är annars, när det gäller utvecklingen i Östeuropa. Det handlar om en desintegration. Det handlar om att återupprätta nationers självständighet och möjlighet till självbestämmande. Det handlar om en kritik mot stora hierarkiska, maktfullkomliga strukturer, som på ett mycket tydligt sätt har visat att de inte är förmögna att ge svar på de frågor som är vår tids frågor. Men vad händer i Västeuropa? Jo, motsatsen, nämligen integration. Man bygger upp dessa hierarkiska maktstrukturer, som jag förut har kallat och fortsätter att kalla ”gamla mäns tankar och gamla mäns lösningar på problem”, som i dag kräver ett helt annat nytänkande. Det är beklämmande. Hur tror man att vår tids frågor, som bl.a. är ett resultat av den utveckling och den inriktning som dessa västeuropeiska, högt industrialiserade, kapitalistiska länder har ställt till med och haft, skall kunna lösas om länderna går ihop? Alla de problem som man har inom varje land skall plötsligt lösas därför att de går samman. Det är en befängd idé. Jag trodde att utvecklingen mot desintegration, med en decentralisering av beslutsprocesserna, ett närmande mellan beslutsfattare och människor och möjligheten för människor att hävda sin särart var folkpartiets ideologiska grund. Jag har tydligen helt missuppfattat saken. Lars Werner sade i partiledardebatten att ingenting är sig likt längre, och det är verkligen riktigt.

Herr talman! Vi står på tröskeln till 1990-talet, och vi har ett spännande årtionde framför oss. Europa håller på att förändras. Det är starka krafter i rörelse för att bygga det nya och gemensamma s.k. europeiska huset, som måste inrymma såväl Östsom Västeuropa. Där den fria tanken får livsrum, där skapar också människorna demokratier och fria marknader. Med en kraft och en hastighet som t.o.m. är överraskande för dem själva driver människorna i flera östeuropeiska stater nu sina länder i riktning mot frihet, demokrati och marknadsekonomi. Det finns anledning att vara optimistisk. Inte ens årtionden av inskränkning, förtryck och stelbent centralism kan utplåna de många människornas önskan att vara sina egna samhällsbyggare. Årtionden av centralstyrd planekonomi har däremot fullständigt ödelagt förutsättningarna för materiell grundtrygghet. I Östtyskland, där inget trendbrott kan skönjas, varken för demokrati eller för ekonomi, flyr människorna i dag springande. Ett land och ett ekonomiskt system är på väg att förgöra sig själva. I Estland, Lettland och Litauen, och med blygsam början på andra håll i Sovjetunionen, Polen och Ungern, är nu de lokala och nationella perspektiven viktiga kraftkällor för utvecklingen. Särart och mångfald räknas som tillgångar när framtidssamhället skall växa fram. Men människorna i dessa länder behöver gensvar, inte minst från oss i grannländerna i Västeuropa, från EFTA och EG-länderna, var för sig eller tillsammans. Ett mellanfolkligt samarbete om bl.a. utbildning och kultur är på väg att ta form. Nu är det dags att gå från ord till handling vad gäller ekonomioch näringslivssamarbete. Byråkratiska handelshinder måste avlägsnas, och bistånd till ekonomisk uppbyggnad måste lämnas. Nu behövs initiativ både från stater och från enskilda företag. Här har det svenska näringslivet en unik möjlighet att bistå med kunskap och att erbjuda möjligheter, till nytta både för de egna företagen och för baltiska, polska och ungerska nyföretagare. Här handlar det om att ta till vara en potential. En ny alleuropeisk hemmamarknad kan byggas upp - om näringslivet i Sverige förmår att höja blicken över EG:s område. Det handlar om att bidra till att göra grannfolkens politiska och ekonomiska reformprocess oåterkallelig. Det är en viktig fråga också ur fredsperspektiv ute i Europa. Medan grannfolk i öst använder lokala och nationella perspektiv som hävstänger för utveckling och frigörelse för överstatligheten, är det tyvärr alltför många debattörer i vårt land som tycks vilja göra tvärtom, inte minst i näringslivet. Man vänder näsan mot Bryssel och gör EG ensamt till lösenord för näringslivets utveckling och Sveriges ekonomiska framsynthet. Riksdagens EG-beslut våren 1988 innebär att Sverige, utan att eftersträva medlemskap, i största möjliga utsträckning skall söka delta i den västeuropeiska integrationen. Bakom det beslutet står en bred politisk samling i Sveriges riksdag. Det betyder också en önskan om ömsesidigt närmande på många olika områden, utom utrikesoch säkerhetspolitik. Jag är utomordentligt angelägen om att understryka att Sverige inte på dessa områden skall delta i EG-integrationen. Mycket står att vinna i form av förnyelse och utveckling av frihandelsavtalet mellan EG och EFTA från 1973 och naturligtvis också i form av intensivare studentutbyte, forskningsoch kultursamarbete och samarbete på många andra områden. Mycket av det som vi i vårt land räknar som omistligt kan vi också tillföra i förhandlingarna med EG. Jag tänker särskilt på den sociala dimensionen; värdet av god arbetsmiljö, bra villkor för småbarnsföräldrarna, konsumentskyddet, en politik för god miljö och en politik för regional balans. Sverige är och blir inte heller en randstat i Europa. Det finns skäl att vi här i Sveriges riksdag talar om både för oss själva och för omvärlden att Sverige i EG-sammanhang inte bara är mottagare av beslut eller direktiv. Vi kan också tillföra mycket för att bygga det nya Europa. EG-integrationen påverkar i allt högre grad näringslivets struktur, men det är viktigt att säga att det inte bara får ske på de stora företagens villkor. Det behövs ett nätverk av småföretag som balans till storföretagen. Därför måste regeringen medverka till att ge de mindre företagen bättre villkor och utvecklingsmöjligheter i det alleuropeiska perspektivet. Småföretagen får inte glömmas bort på EG-politikens bakgårdar utan förtjänar också en plats i solen. För att bedöma EG-frågorna måste helheten uppmärksammas. För att möjliggöra den inre marknaden har EG genomgått en inre omstöpning av mycket stor omfattning. Nu medger EG majoritetsbeslut även i frågor om lagstiftning. Det betyder i klartext att EG tar form som överstatligt organ. EG-ländernas utrikespolitiska samarbete formaliseras också. På vissa håll är önskan om en politisk union stark. Perspektiven är således flera, herr talman, och jag vill peka på tre slutsatser, som en helhetsbedömning bör leda fram till. För det första: Vi vill slå vakt om oberoendet. Det är inte centrala beslut och nya statliga organ som är motorn för en positiv utveckling för de enskilda människorna och för näringslivet. Här hemma brukar näringslivet, med all rätt, ofta visa irritation över statlig centralstyrning. Varför märks inte den irritationen inför EG:s överstatlighet? Däremot behöver vi gemensamma juridiska organ mellan EG och EFTA för att skapa efterlevnad av gemensamma beslut. Det är någonting som Sverige har anledning att medverka till. För det andra: Den svenska neutralitetspolitiken har sin trovärdighet just i Sveriges fristående position i förhållande till supermakter och maktblock. Bl.a. därför kan Sverige inte bli medlem av EG. Men svenskt näringsliv måste utnyttja den goodwill som vår position som neutralt land ger. För det tredje: Det faktum att hälften av svensk handel i dag sker med EG-länderna är inte något skäl till att ensidigt prioritera enbart den handeln, för att den skall växa. Sverige behöver vidga utrikeshandeln till fler länder. I ett Europa som sträcker sig från Island till Sovjetunionen och som nu öppnar sig för dialog och handel finns nya marknader. Låt oss ta vara på de möjligheterna och därmed minska den sårbarhet som ensidighet ger. Herr talman! Avslutningsvis vill jag säga att Sverige helt riktigt har valt EFTA-spåret i förhandlingarna med EG; det är en väg som också har förordats av centern. Vi måste använda oss av EFTA när det gäller att stärka förbindelserna med Östeuropa och med handeln i dessa länder. Svenska företag, stora som små, har både kompetens och produkter som väl kan konkurrera med EG-ländernas produkter i Östeuropa. Östersjön har anrika traditioner som ett handelsflottans hav. Vi skall med kraft verka för att blåsa liv i den traditionen. Men då är det nödvändigt att socialdemokraterna och regeringen visar oss en större aktivitet än den vi hittills har sett prov på när det gäller Baltikum och Polen.

Herr talman! Jag vill bara övertyga mig om att jag på några punkter kanske missförstod Per-Ola Eriksson. Först gäller det synen på samarbetet med Östeuropa och samarbetet med Västeuropa inom ramen för EG. Jag fick ett intryck av att Per-Ola Eriksson menade att detta var två skilda saker, att om man samarbetar med EG så skulle det på något sätt försvåra samarbetet med Östeuropa. Detta kan väl inte ha varit vad Per-Ola Eriksson avsåg. Verkligheten är den att EG-kommissionen har fått i uppdrag från ett stort antal länder att samordna hjälpinsatserna i fråga om Östeuropa; jag tänker då framför allt på insatser till förmån för Polen. Sverige deltar i dag aktivt i det samarbetet, och det är genom detta samarbete och inom ramen för detsamma som våra insatser kan bli verkligt effektiva. Det är i hög grad just EG som arbetar för att finna vägar som gör det möjligt att utveckla samarbetet med Östeuropa. Jag ser, som sagt, för min del mycket positivt på detta sam arbete — och jag utgår från att också Per-Ola Eriksson gör det — och jag hoppas att Sverige kommer att medverka på ett konstruktivt sätt. Min andra undran gäller småföretagen. Vi får inte glömma småföretagen, det är självklart. Det är om just småföretagen detta handlar. De stora företagen är redan medlemmar i EG. De bryr sig i stort sett inte om vilken politik som i det här huset, eller i Rosenbad mitt emot, drivs i EG-frågan. De stora företagen kommer ändå att se till att de finns med inom gemenskapen på ett sådant sätt att deras önskemål tillgodoses. Det är just för de små företagen som det är viktigt att vi får en bra lösning som resultat av våra förhandlingar med den europeiska gemenskapen. Detta har dessa små företags egna organisationer insett. Detta kan Per-Ola Eriksson läsa sig till i varenda ledare som behandlar denna fråga i småföretagarnas och Företagarförbundets tidning. Jag har också förstått att de svenska bönderna i LRF har insett att det förhåller sig på det här sättet. Också från deras håll understryks hur viktigt det är att vi får en bra överenskommelse med EG just för småföretagens del. Spela inte ut småföretagen som en part som bör hållas ifrån samarbetet med EG - om jag fattade Per-Ola Eriksson rätt var detta just vad han sade. Se i stället till att vi når sådana överenskommelser att de svenska småföretagen får goda möjligheter att verka inom ett integrerat Europa.

Herr talman! Först vill jag säga att vpk och centern är överens i många och långa stycken vad gäller EG-politiken. Jag skulle vilja fråga hur centerpartiet och Per-Ola Eriksson tror att det skall vara möjligt att slå vakt om vårt oberoende, att göra vår neutralitetspolitik trovärdig, när vi på alla politikens andra områden — i enlighet med det riksdagsbeslut som centern märkligt nog var med och fattade — skall genomföra en sådan kraftig, snabb och förutsättningslös integration: den ekonomiska politiken, skattepolitiken, handelspolitiken osv. Jag menar att dessa områden utgör den materiella grunden för vår neutralitetspolitik och för vårt nationella oberoende.